Herr talman! Herr Molin har frågat om jag anser det lämpligt att det i anslutning till sjukvårdsdelegationens läkarfördelningsprogram sker en kraftig minskning av antalet specialistunderläkare vid undervisningssjukhusen. Socialstyrelsens förslag till läkarfördelningsprogram för femårsperioden 1973-1977 har tillkommit i samråd med arbetsmarknadens parter och har i fråga om fördelningen av de ökande läkarresurserna på vissa huvudområden fastställts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation i juni 1973. Programmet innebär en prioritering av i första hand den decentraliserade öppna sjukvården men ger samtidigt utrymme för en betydande ökning av antalet läkare vid sjukhusens kliniker och för undervisning, forskning m.m. När det gäller den närmare fördelningen av det ökande antalet läkare har sjukvårdsdelegationen uppdragit åt socialstyrelsen att i samråd med arbetsmarknadens parter skyndsamt göra vissa kompletterande utredningar, däribland en nedbrytning av läkarfördelningsprogrammets rikssiffror till delprogram på regional nivå med fördelning på medicinska verksamhetsområden. Därvid skall enligt sjukvårdsdelegationens beslut även frågan om de specialistutbildade underläkarna beaktas. Givetvis kommer även undervisningssjukhusens speciella behov att beaktas under det pågående arbetet inom socialstyrelsen. Det gäller här bl.a. att tillgodose undervisningssjukhusens behov av tjänster för forskarutbildning, vidareutbildning och regionsjukvård. Enligt vad jag inhämtat avser socialstyrelsen att lägga fram resultaten av detta arbete inom kort. Jag vill tillfoga att socialstyrelsen har i uppdrag att fortlöpande följa utvecklingen på läkarområdet och genomföra en rullande översyn av läkarfördelningsprogrammet.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Förslaget till läkarfördelningsprogram för nästkommande år har föranlett en betydande oro vid universitetssjukhusen. Den minskning av antalet specialistunderläkare som man har räknat med att förslaget skulle medföra har ansetts kunna bidra till försämringar när det gäller både sjukvården och läkarutbildningen. Utbildningen av specialister på läkarområdet sker främst genom tjänstgöring på specialkliniker, där en stor del av arbetet görs av erfarna underläkare. Om tillgången på sådana underläkare vid specialklinikerna starkt minskade, skulle detta rimligen komma att påverka möjligheterna både till en bra utbildning och till en bra sjukvård vid dessa kliniker. De meningsyttringar som kommit från de berörda läkarna har varit mycket kraftigt formulerade, och jag tycker att de skall tas på allvar. Så har t.ex. cheferna för landets kirurgiska kliniker uttalat farhågor för att en akut kris kan uppstå om antalet specialistläkartjänster skulle starkt minska vid de kirurgiska undervisningsklinikerna. Kirurgerna i Göteborg har sagt att konsekvenserna för den kirurgiska sjukvården i Göteborg skulle bli katastrofal om socialstyrelsens förslag till läkarfördelningsprogram genomfördes. De har räknat med att den nedbrytning av siffrorna som skulle ske kommer att leda till att antalet kvalificerade kirurger minskar med mellan 10 och 14, vilket skulle vara en utomordentligt kraftig minskning. Från Lund har man hävdat att socialstyrelsens förslag skulle komma att medföra en dramatisk försämring av sjukvården vid universitetsklinikerna och därmed på lång sikt inom sjukvården i hela landet. Det måste självfallet alltid göras en avvägning mellan olika typer av sjukvård och mellan olika regioner i landet. Den befarade omfördelningen av specialistläkartjänster till följd av det nya läkarfördelningsprogrammet har emellertid föranlett så stark oro, att det finns anledning att ta upp saken på nytt. Jag vill fråga socialministern om det här svaret skall tolkas på det sättet, att det inte blir någon minskning av antalet tjänster som specialunderläkare vid undervisningssjukhusen.

Herr talman! Som jag framhållit i mitt svar är det av socialdepartementets sjukvårdsdelegation fastställda läkarfördelningsprogrammet ett ramprogram med en fördelning i stort av det ökade antalet läkare under perioden 1973—1977. När det gäller den närmare fördelningen på sjukvårdsområden, medicinska specialiteter m.m. har socialstyrelsen fått i uppdrag av sjukvårdsdelegationen att i samråd med arbetsmarknadens parter, dvs. kommunförbunden och Läkarförbundet, utreda den här frågan. Det arbetet pågår nu, och förslag väntas inom kort. I detta arbete skall särskild uppmärksamhet ägnas de specialistkompetenta underläkarna, vilka ju finns främst vid undervisningssjukhusen. Behovet av tjänster för bl.a. forskning och undervisning kommer därvid självfallet att beaktas. Utredningsarbetet kommer över huvud taget att avse samtliga läkare som uppnår specialistkompetens under den aktuella perioden. Herr talman! Med hänsyn till vad jag här sagt finns det ingen anledning att nu ta upp en diskussion om siffror etc. Beräkningar av det här slaget ingår i det arbete som nu pågår inom socialstyrelsen, och resultatet av det arbetet har ju ännu inte presenterats. Jag vill emellertid avslutningsvis påpeka att sjukvårdsdelegationens läkarfördelningsprogram innebär en betydande ökning av antalet specialistutbildade läkare vid sjukhus av olika slag samt för undervisning och forskning. Jag kan därför inte se att det finns anledning till den oro som kommit till uttryck i herr Molins fråga.

Herr talman! Den oro som kan spåras i min fråga är ju i första hand inte min, utan den härstammar från de ansvariga läkarna vid olika specialkliniker vid universitetssjukhusen. Jag har givit några exempel på mycket drastiska uttryck för denna oro bland kirurgerna. Jag kan inte bedöma om deras oro är befogad, men i den mån min fråga har andats oro, är det en följd av de rätt drastiska formuleringar som ansvariga klinikchefer har använt. Jag är väl medveten om att läkarfördelningsprogrammet innebär en ökning av antalet läkartjänster i fortsättningen. Det hade varit utomordentligt anmärkningsvärt om motsatsen varit fallet. Men min fråga gällde i första hand om socialministern såsom den högste ansvarige i socialdepartementet kunde ge besked om att det i varje fall inte skall bli fråga om en kraftig minskning av antalet specialistunderläkartjänster och att en sådan målsättning från socialministerns sida skall gälla i det kommande arbetet med denna nedbrytning. Jag vill gärna tillägga att herr Aspling och jag vid några tidigare tillfällen här i kammaren har diskuterat sjukvårdens situation, och frågan om antalet läkartjänster i framtiden har då kommit in i debatten.

Herr talman!

Genom en målmedveten utbyggnad av läkarutbildningskapaciteten och med en snabbt ökande tillgång på läkare befinner vi oss nu i den jag skulle vilja säga lyckliga situationen, herr Molin, att samhällets behov av läkare på olika områden kan tillgodoses i en utsträckning som tidigare var omöjlig. Det är denna utveckling man skall ha klar för sig. Den kommer givetvis också att beröra undervisningssjukhusen nu och i framtiden. Det finns anledning att speciellt betona detta, inte minst mot bakgrund av de diskussioner vi fört tidigare, herr Molin och jag.
Herr talman! Jag tycker detta var ett värdefullt inlägg från socialministern. Vi har väl haft litet olika grad av optimism i dessa debatter, socialministern och jag. Jag har varit litet mindre optimistisk beträffande sjukvårdens möjligheter. Jag är alltjämt litet mindre optimistisk. Men jag tolkar detta senaste inlägg så, att om vi befinner oss i den lyckliga situationen att vi successivt kan tillgodose det ökade behovet av läkartjänster, kan ett sådant uttalande rimligen inte förenas med en minskning av antalet specialistunderläkare på så centrala områden som t.ex. kirurgin.

Herr talman! Herr Carlshamre har frågat om jag mot bakgrund av den oro som uppstått i samband med publicering av svåra skador genom läkemedel vill redogöra för min uppfattning om möjligheterna till ökad information till patienter om ordinerade läkemedels biverkningar. Inom socialstyrelsen finns sedan flera år en särskild läkemedelsbiverkningskommitté. Kommittén har till uppgift att registrera uppkommande läkemedelsbiverkningar och att fortlöpande informera läkarna därom. Så sker också. Det är givetvis viktigt att läkarna vid förskrivning av läkemedel inte blott gör en noggrann bedömning i det enskilda fallet av ett läkemedels effekter utan även informerar patienten om eventuellt förekommande biverkningar. För att förbättra den direkta informationen till patienterna har inom socialstyrelsens läkemedelsavdelning utarbetats förslag till en utförlig information på läkemedlens bipacksedlar, innefattande läkemedlens verkningar, användningsområden och biverkningar. Förslaget har tillställts branschorganisationerna inom landet. Hos fabrikanterna pågår nu arbete med den praktiska utformningen av denna information. Vad beträffar receptfria läkemedel har läkemedelsavdelningen i samarbete med apoteksbolaget utarbetat informationsbroschyrer om vissa grupper av läkemedel. De första av dessa broschyrer finns nu tillgängliga på apoteken. Jag vill också erinra om det viktiga informationsarbete som socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning bedriver i fråga om bl.a. narkotika och andra beroendeframkallande medel. Av vad jag här sagt framgår att åtskilligt gjorts i fråga om information om läkemedelsbiverkningar samt att ytterligare åtgärder nu håller på att genomföras på detta område. Socialstyrelsen har sin uppmärksamhet riktad på problemet och vi kan därför se fram emot en allt bättre information till patienterna om biverkningar hos läkemedel av olika slag.

Herr talman! Jag tackar socialminister Aspling för svaret. Det är ett bra svar, som fyller det krav på fullständighet och utförlighet som man rimligen kan ställa på svaret på en enkel fråga. Svaret visar att socialministern tar på allvar den oro som nu utan tvivel finns bland allmänheten och som förstärkts av några kända fall av svåra skador genom läkemedelsbiverkningar. Socialministern nämner tre olika avsnitt där antingen något görs eller något kan behöva göras. Vad beträffar registreringen av biverkningarna är min enda kommentar att det har framkommit offentligt den senaste tiden att det kanske är litet klent med rapporteringen, att det inte så ofta som man skulle önska faktiskt görs anmälan till socialstyrelsens register om iakttagna biverkningar. De ansvariga i socialstyrelsen anser möjligen också att en hundraprocentig rapportering inte heller vore så bra, för då riskerar man att med en flod av smårapporter om bagatellsaker dränka 21 det som är viktigt och som behöver uppmärksammas snabbt. Jag håller dock inte för otroligt att det kunde vara lämpligt att stöta på våra läkare om att de verkligen skall höra av sig med sina iakttagelser. När det gäller den skriftliga informationen till patienten på eller i läkemedelsförpackningen är det ju uppenbart — det framgår helt klart av statsrådets svar — att där kan vi ganska snart vänta en som jag hoppas tillfredsställande ordning. Det tycks vara nästan färdigt nu med förberedelserna för en sådan. Sedan är det slutligen frågan om i vilken utsträckning läkaren personligen skall informera patienten. Jag vet att det finns människor som menar att läkarna borde vara ovillkorligen ålagda att så att säga tala om allting. Jag kan inte ansluta mig till den uppfattningen. Även graden av information i sådana här fall får väl räknas som ingående i behandlingsarbetet och kan få variera från fall till fall. Men socialministern säger att det är viktigt att läkarna informerar patienterna om eventuellt förekommande biverkningar. Jag vill gärna ta det som ett uttalande från högsta ansvarigt håll om att man inte skall undanhålla sådan information där den rimligen kan ges utan att skadeverkningar riskeras på grund av informationen i och för sig, vilket naturligtvis kan tänkas. Jag hoppas att socialministerns svar skall bidra till att något lugna en oro som förvisso inte är omotiverad. Jag tackar en än gång för svaret.

Herr talman! Regeringens förslag om en ny statlig storbank kännetecknas av att det har mött ett stort motstånd när det gäller inte bara de ideologiska utan också de praktiska konsekvenserna. Utskottet har delat sig i uppfattningen om rimligheten av en ny storbank. Tveksamheten har varit stor på olika håll inför denna fusion och de negativa effekter man ängslas för. Postverkets ledning, fackliga organisationer, ekonomer och politiker har framfört invändningar mot sammanslagningen. I finansdepartementets promemoria angående samgåendet slog man fast två huvudvillkor som skulle uppfyllas för att en sammanläggning skulle kunna äga rum. Den skulle inte få ha menliga verkningar för postpersonalens tjänsteförhållanden, och postservicen skulle inte minskas eller urglesas. Utskottsreservanterna hävdar att dessa villkor inte uppfyllts i propositionen. Finansministerns åsikt att problemen är lösta bara av det skälet att huvudparten av personalen stannar i postverket är en lika tunn som underlig motivering. Om postverket blir ekonomiskt försvagat och beslutanderätten för stora delar av verksamheten förs över till en annan organisation, som i sin tur har en annan målsättning och andra lönsamhetskrav, måste det självfallet gå ut över både personal och service. Vad som nu sker är att postens bankverksamhet, som förra året gav ett överskott på omkring 125 miljoner kronor, förs över till den nya PK-banken, och kvar blir den egentliga poströrelsen som stannar kvar i postverket med ett resultat av nära 70 miljoner kronor i underskott. Ser man på en analys över den framtida utvecklingen, kommer denna spännvidd att öka kraftigt under de närmaste åren. Postbanken har varit en folkbank i verklig mening. Det har varit en bank som har fungerat på ett enkelt och praktiskt sätt för många hundratusental människor. Den har gjort så därför att den startat från utgångspunkten: ”Det är inte bra att folk har pengar liggande hemma i byrålådan. Det är bättre att ha dem på bank och dessutom får man ränta på dem.” Det var ett gammalt argument. Det använde också sparbankerna redan under förra århundradet. Posten upptäckte dock att det var många människor, som inte kom sig för att gå till banken och sätta in sina pengar. Kanske tyckte de att beloppen var genant små. Därför hälsades det med glädje när postbanken började med sina märken eller som det hette kvittenskuponger, som lydde på små belopp och som klistrades in i postbanksböckerna. Det visade att ingen summa var för liten att stå på en bankbok. Nu betyder postbanken mycket, inte minst för pensionärer och människor i glesbygd: delar av barnbidrag och folkpension går ofta direkt in på postbanksboken, och närheten till kunderna har varit postbankens starka kort. Postbanken och postverket har kunnat upprätthålla denna service till låga kostnader därför att postbanken som regel inte lånat ut pengarna till enskilda personer eller företag — med allt vad det innebär av kostnadsfördyrande kontroll och kreditprövning. I stället har postbanken lånat ut de många småspararnas pengar till stora och säkra kunder — oftast kommunerna, som på så sätt kunnat finansiera mycket av sitt bostadsbyggande. Hela systemet har tjänat de små människorna i samhället. Då nu finansministern lägger fram ett förslag om att förvandla postbanken till en affärsbank, visar det hur hårt styrd av de stora affärsbankerna han är i sitt tänkande. Man skall vara med och slåss med andra affärsbanker, och finansministerns tro på att samgåendet kommer att leda till en expanderande verksamhet för PK-banken är säkert riktig — om det nu är något värde i en statlig kapitalkoncentration, skall man väl tillägga. Däremot inskränker sig herr Strängs garanti för att postservicen gentemot allmänheten skall bestå till en förhoppning. Förslaget har ingenting att göra vare sig med de små människornas eller kommunernas önskemål utifrån den utgångspunkten. Propositionen är fylld av olösta frågor och lämnar stora problemkomplex ouppklarade. Det behövs faktiskt inte i dag ytterligare en stor affärsbank på kreditmarknaden för att konkurrera om de många korta krediterna.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 Om nu riksdagen trots starka argument mot en fusion ändå beslutar om ett samgående mellan postbanken och Kreditbanken, har vi fört fram några andrahandsyrkanden. De skulle förbättra riksdagsbeslutet på områden där de mest uppenbara bristerna i propositionen finns. Reservationen 2 bygger på motionen 2069, där herr Löfgren i Malmö och jag yrkar att ersättningsfrågorna närmare utreds för senare prövning av riksdagen, att postverkets servicenivå och personalens tjänsteförhållanden upprätthålls samt att verkets personal får utse två ledamöter i styrelsen. Postverket har i sitt remissvar till PK-banken uttryckt allvarliga farhågor för att uppdelningen av postbanken och de skisserade ersättningsreglerna kommer att medföra en hård ekonomisk belastning för verket. Mot denna bakgrund har postverket kraftigt understrukit behovet av att man får möjlighet till en resultatutjämning mellan budgetåren för att därigenom kunna minska påfrestningarna i ekonomin. Det förhåller sig ju så att intäkterna av den postgiroverksamhet som skall ligga kvar i postverket kommer att variera i betydande grad alltefter diskontot under de olika åren, och i lägen med kreditåtstramningar kan dessa kortrörliga pengar vara mycket åtråvärda under det att de i andra lägen ger blygsamma intäkter. Frågan om en resultatutjämningsfond för postverket var ju föremål för riksdagens behandling i slutet av vårriksdagen i samband med kompletteringspropositionen, och postverket har under hösten ånyo aktualiserat frågan och hemställt att åtminstone en del av verkets stora överavkast ning skulle tillföras den begärda resultatutjämningsfonden som ett slags grundplåt. Det vore, herr talman, mycket tillfredsställande, om vi i dag kunde få finansministerns synpunkter på om han ställer sig positiv till postverkets upprepade och välmotiverade framställningar om rätt till resultatutjämning. För det kan väl inte vara så, herr finansminister, att det belopp på drygt 120 miljoner kronor, som i propositionen föreslås att anvisas PK-banken, skall täckas genom postverkets överavkastning? Med hänsyn till den nära överensstämmelsen i fråga om beloppens storlek kan man inte helt värja sig för en sådan misstanke. Där finns alltså ytterligare ett frågetecken. Det huvudvillkor jag nämnde i början, som departementets promemoria talar om och som sedan upprepas i propositionen, nämligen att det icke fick bli någon menlig inverkan på postservicen, är naturligtvis en riktig tanke som måste hävdas. Problemet är väl bara att om man vill klara detta med en bibehållen eller förstärkt postservice och en okrympt personalstyrka, då får man inte rycka undan grunden för att förverkliga den målsättningen. Men det är vad propositionen trots allt gör. Sedan hjälper det inte om man i välvilliga ordalag hävdar att man vill uppnå den goda föresatsen. Trots utskottets försäkran att motionärernas farhågor för taxehöjningar eller försämrad postservice, framför allt då i glesbygderna, inte är befogade, så låter ju inte utskottsmajoritetens invändning särskilt övertygande, då man mycket aningslöst säger att man inte kan finna att de ekonomiska förutsättningarna för postgirorörelsen ändras genom omorganisationen. Jo, det gör de visst det! Hur skall man klara den här komplikationen med de 70 miljonerna kronor i underskott? Om man taxevägen skulle lösa det problemet, så innebär det en 150-procentig höjning av postgiroavgifterna, dvs. från 50 öre till omkring 1:25 kronor, och som jag tidigare sade, den spännvidden ökar mycket snabbt. Det innebär att en sådan taxehöjning bara klarar första årets underskott. Skall man i stället skattefinansiera — ja, då har vi i dag varit med om att subventionera en bankfusion. Utskottet talar om att det är nya serviceuppgifter som väntar bakom knuten. Jag vill som postanställd säga ett par ord om de bekymmer som kan uppträda för kassapersonalen. Man kanske får vara med om den situationen att de serviceuppgifter som den nya PK-banken får från andra banker egentligen bara innebär att man står som checkmottagare på lördagar med den våldsamma belastning som det kommer att innebära på postkassorna. Redan nu är det mycket pressat på just lördagarna för de postanställda. Och även om man gärna ville se det som ett positivt tillägg i propositionen i förhållande till promemorian, när finansministern säger att även andra bankinstitut då skulle få rätt att utnyttja postverkets kassanät, så får posten inte endast bli en form av slasktratt för de tjänster som Övriga banker icke tillhandahåller på sina bankfria dagar. Om så blir fallet, då är det på en mycket skör tråd som man hänger upp den tryggade sysselsättningen och försäkran att klara de anställdas tjänste och befordringsmöjligheter. Viktigt är också att villkoren för att utnyttja postverkets nät blir i möjligaste mån konkurrensneutrala. Ersättningsfrågorna har ju en stor betydelse, både reellt och principiellt. De riktlinjer som nu finns anger att de skall lösas med förhandlingar mellan parterna och, om man inte där kan komma överens, att Kungl. Maj:t får avgörandet. Vi menar att när man har förhandlat, så bör man återkomma till riksdagen. Banken och postverket har olika karaktär, och de drivs delvis under olika förutsättningar, med olika inriktning och med skilda motiv. Det är ganska rimligt att riksdagen inte lämnar ifrån sig den prövningen. Personkontorörelsen föreslås också överförd till PK-banken, som skall bestämma avgifter och andra villkor för kontonas utnyttjande. Det kan ge PK-banken ett skäl för att kanalisera så mycket som möjligt av inlåningen via sina egna konton. Den räntebärande delen av postgirorörelsen, som enligt förslaget skall betraktas som en sparrörelse och därför överföras till PK-banken, domineras av ett begränsat antal stora kunder. Genom att huvudkontakten överförs till PK-banken förlorar posten kontrollen över dessa konton. Det ligger i sakens natur att dessa konton med tiden kan komma att omvandlas från postgirokonton till andra konton i PK-banken. Postverket måste därför räkna med såsom sannolikt att intäkterna från denna del av verksamheten kan gå förlorade. Det är farhågor som posten kommer att få dras med efter utbrytningen av sparrörelsen ur postverket. När det gäller personalrepresentationen i en eventuellt ny storbank finner vi det naturligt att personalkategorierna bereds tillfälle att ingå i den nya styrelsen. Vad man däremot är förvånad över, det är att propositionen föreslår att av de tre tänkta platserna skall två besättas av anställda från PK-banken — som motsvarar en anställningsgrupp av omkring 2 000 — medan postens över 50 000 anställda erbjuds endast en styrelseplats. Vi anser att det inte är någon rimlig proportion i det förfarandet och vi anar att det också här är en värdering på hur man från regeringen ser på var tyngdpunkten i intresset ligger och varifrån policyfrågorna skall initieras. Vi hävdar alltså från reservanternas sida att det är rimligt att man för postens del besätter lika många platser som PK-bankens anställda. Den tunga invändningen från de många remissinstanserna, inklusive personalgrupperna, att man riskerar en dyrare service, som innebär att framför allt de mindre postanstalterna, lantbrevbäringen i glesbygd m.m. kan komma att bli utsatt för en begränsning, den farhågan kvarstår. Det har heller icke anvisats någon konkret väg hur man skall lösa frågan om de redan nu konstaterade underskotten, som kommer att stegras genom att man inte kan framlägga ett samlat resultat av bankoch poströrelse.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

Herr talman! Den föreslagna sammanslagningen av postbanken och Sveriges kreditbank, som har tillstyrkts av majoriteten i näringsutskottet i dess betänkande 63, kommer enligt vårt sätt att se att medföra en lång rad praktiska nackdelar. Vi har i moderata samlingspartiets motion nr 2017 tillåtit oss att påpeka detta. Sammanslagningen kommer såvitt vi kan förstå att försvåra konkurrensen på lika villkor mellan affärsbankerna, öka bristen på långfristigt kapital, försämra postverkets ekonomi och därmed dess möjligheter att uppfylla anspråk från allmänhet och från de anställda. Den tilltänka sammanslagningen har mycket kritiserats också från personalorganisationerna. Herr Jonsson i Alingsås, själv posttjänsteman, har här nyss vitsordat detta. Därför är väl den enda förklaringen till att sammanslagningen ändå genomförs en politisk aspekt. Trots att övertygande sakliga skäl talar emot, har regeringen lagt fram sitt förslag. Förslaget kan ses som ett led i de senaste årens utveckling mot ökad statlig detaljstyrning av näringslivet. För det är väl ändå så att man inte ens inom regeringen är särskilt övertygad om det riktiga i det här förslaget.

Som jag nämnde kommer konkurrensen på lika villkor affärsbankerna emellan att rubbas av förslaget. Postverket kommer sålunda att tvingas favorisera den nya PK-banken på flera sätt. Det föreskrivs bl.a. att postverket skall anlita PK-banken för inköp och försäljning av valutor. Det förefaller otroligt att PK-banken alltid skulle erbjuda de bästa villkoren härvidlag. Genom att postverket inte får möjlighet att anlita den bank som i varje särskilt fall erbjuder de bästa villkoren, favoriseras självfallet PK-banken, samtidigt som postens ekonomi försämras. Herr talman! Enligt förslaget skall postverket också placera influtna medel på räkning hos PK-banken. Då det här rör sig om mycket stora belopp är även små variationer i räntevillkoren av betydelse. PK-banken föreslås få utnyttja postanstalterna för insättning och uttag. Det innebär bl.a. att PK-bankens kunder får tillgång till lördagsservice. För att inte även detta skall bli något som rubbar konkurrensen borde det klart utsägas att övriga banker skall ha rätt att på samma villkor som PK-banken utnyttja postbankens service. I utskottets skrivning på s. 6 i betänkandet sägs: ”Det är dock inte meningen att PK-banken härigenom skall särskilt gynnas i konkurrensen med övriga banker. Dessa skall liksom PK-banken mot ersättning kunna få olika slags service av postverket.” Jag tolkar detta, herr talman, som ett uttalande från utskottets sida om att samma villkor kommer att gälla för såväl PK-banken som andra banker när det gäller service på lördagarna. Även andra banker, exempelvis sparbankerna, skall alltså ges möjligheter att använda, som vi brukar säga, postens långa disk. Om jag har fel på den punkten är jag tacksam att få rättelse. Postbanken har tidigare huvudsakligen gjort sina placeringar i obligationer och andra långa lån. En av avsikterna med överförandet av kreditgivningen från posten till den nya PK-banken måste därför vara att minska den långsiktiga och öka den kortsiktiga långivningen. Annars skulle effekterna av sammanslagningen bli ganska ringa. Det är väl känt att medan tillgången på kortfristiga krediter normalt sett är god, är svårigheterna stora att täcka behovet av långfristig långivning. Det vet inte minst vi inom den mindre och medelstora företagsamheten att kreditmarknaden fungerar på det sättet. Trots det sjunkande bostadsbyggandet kommer behoven av långfristiga krediter till såväl bostadsändamål som kommunala investeringar och — jag upprepar det — inte minst till de smärre företagen att bli stora. Finansieringsbehovet kommer att öka. Den minskning av tillgången på långa lån som skapandet av PK-banken kommer att medföra är därför, såvitt jag kan förstå, olycklig även ur samhällsekonomisk synpunkt. Det hade i vart fall varit naturligt att avvakta resultatet av kapitalmarknadsutredningens arbete innan beslut fattades om överförande av postverkets utlåning till den nya PK-banken. Herr talman! Sammanslagningen kommer också att medföra en försämring av postverkets ekonomi. Det har för övrigt ganska tydligt klarlagts av postbankschefen. Postgirot som föreslås ligga kvar hos postverket är nämligen inte lönsamt, medan postbankens övriga verksamhet som hittills kan sägas ha finansierat postgiroverksamheten kommer att föras över till PK-banken. Naturligtvis måste postverket möta försämringen av sin ekonomi med motåtgärder; det är ju enda möjligheten. Därför kan man befara såväl höjda porton som försämrad service och en hårdare personalpolitik än vad som annars varit möjligt. Det är, herr talman, mot den bakgrunden inte särskilt överraskande att postverkets personalorganisationer, som den tidigare talaren här mycket ingående var inne på, framfört stark kritik mot förslaget. Den naturliga slutsatsen av det förhållandet att förslaget, som tidigare nämnts, rubbar konkurrensen på lika villkor, ökar svårigheterna på kreditmarknaden och försämrar postverkets ekonomi samt av det faktum att personalorganisationerna — jag upprepar det — ställt sig kritiska måste därför bli att vi avvisar förslaget. Det är också den ståndpunkt som vi reservanter har kommit fram till. Jag vill därför hemställa om bifall till yrkandena i reservationen 1 om avslag på propositionen 145 och om att riksdagen måtte hos Kungl. Maj:t anhålla om en parlamentarisk utredning beträffande postbankens framtida verksamhetsinriktning. Skulle riksdagen emellertid fatta beslut om ett samgående mellan postbanken och Kreditbanken — vilket är sannolikt — gäller det att göra det bästa möjliga av den situation som då uppstår. Det är därvid viktigt, att ersättningsfrågorna — detta har nämnts tidigare i dag, och jag vill ytterligare understryka det — blir föremål för utredning och att riksdagen ges möjlighet att pröva förslagen. Riksdagen bör vidare få pröva de förslag till åtgärder som blir nödvändiga för att vidmakthålla postverkets servicenivå och undvika negativa effekter på postpersonalens tjänsteförhållanden. Jag vill också framhålla att det är önskvärt att postverkets personal får utse två ledamöter i Postoch Kreditbankens styrelse. Herr talman! Med hänsyn till vad jag sist anfört ber jag även att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Det kanske efter denna långa berättelse om allt fruktansvärt som håller på att drabba fosterlandet just nu kan vara anledning att återföra debatten till det som vi egentligen diskuterar. Vad som föreslås i propositionen 145 är kort uttryckt att postbanken och Sveriges kreditbank skall sammanslås till en bank, som kommer att kallas PK-banken. Denna bank kommer att få tillgångar på ca 29 miljoner kronor och blir därmed den största banken i landet. Denna sammanslagning är egentligen bara ett fullföljande av tankar som har funnits ända sedan 1969 om att åstadkomma en effektivisering av de två bankernas möjligheter att erbjuda en bättre bankservice, en större kraftfullhet på kreditområdet osv. Den försöksverksamhet som har pågått med ett samarbete utan direkt sammanslagning har inte visat sig vara så effektiv. Vad man vill åstadkomma är en stor och slagkraftig samhällsägd bank, som i konkurrens med de privatägda bankerna skall erbjuda kreditmarknaden och dess kunder bättre förhållanden. Det är detta det är frågan om. Därför är detta i mycket stora delar en rent principiell fråga för partierna. Den är ideologiskt motiverad. Jag skall gärna säga att jag kan ha förståelse för herr Hovhammar som uttalar sig mot denna sammanslagning. Moderata samlingspartiet uppträdde i denna kammare också när det för ett par år sedan gällde sammanslagning av Skandinaviska banken och Stockholms enskilda bank. Då hade man ingenting att invända mot sammanslagningen. Man ansåg att den var riktig för att få en bättre struktur på dessa banker. Det enda man då hade att anmärka på från moderata samlingspartiet var att de samhälleliga representanterna blev för många, så att samhället fick alltför stor insyn i den banken. Också jag biträdde förslaget om den bankfusionen och anser att den i princip var riktig. Men jag anser även att det, om vi skall ha en sådan stor och effektiv bank, också behövs en bank som kan uppträda som konkurrent till den. Herr Hovhammar brukar i andra sammanhang tala så lyriskt om behovet av konkurrens och om hur värdefull den är. Mot den bakgrunden finns det väl all anledning för de samhällsägda bankerna att stärka sin slagkraft för att kunna erbjuda effektiv konkurrens till de stora privatbankerna. Herr Hovhammars resonemang kan egentligen sammanfattas så att all maktkoncentration på det privata området är Gudi behaglig. Den är riktig, förbättrar effektivitet och slagkraft, och det bör man eftersträva. All maktkoncentration på samhällets sida går ut på att genomföra — som det heter i moderaternas motion — en långtgående statlig direktstyrning, ett tvång. Jag tycker att den här jämförelsen något haltar, men den är helt klar för de moderata. De ser det så. Samhället utövar tvång mot människorna; det är farligt med effektivitet där. Det privata näringslivet är effektivt om det koncentrerar sig. Och detta må vara. Det blir däremot litet lustigt när både centern och folkpartiet ramlar i fällan och hamnar på precis samma linje som moderata samlingspartiet. De startar dock från andra utgångspunkter. Centern var emot sammanslagningen när det gällde SE-banken. Folkpartiet talar i sin motion mycket om den enskilda människan osv. Centern talar som vanligt om decentralisering. Men detta är oväsentligt, för de hamnar till slut i knäet på moderata samlingspartiet och menar att samhället är den farliga busen när det är effektivt, medan den privata maktkoncentrationen är bra. De två partierna borde uppmärksamma att här går de på en linje som i och för sig strider mot den motivering de har i sina motioner, när slutklämmen blir att de yrkar avslag på propositionen. Det här är själva förutsättningen för resonemanget. Sedan försöker man måla ut hur fruktansvärd en sammanslagning skulle bli. Jag måste säga att de skäl för att yrka avslag som anförs i motionerna verkar krystade. Man kunde ha börjat med att säga: ”Vi yrkar avslag på propositionen, och för att försöka motivera det har vi hittat på de här följderna.” Jag skall ta upp några av motiveringarna. Man talar om att det kommer att bli brist på kapital för långa krediter, och det tar herr Hovhammar också upp. Det finns ingenstans i propositionen något belägg för att själva kreditpolitiken från de här två bankerna skall ändras i och med sammanslagningen. Om de långa krediterna är eftersträvansvärda men kanske inte alltid så inkomstbringande för banken, förstår jag herr Hovhammars resonemang: de krediterna skall staten svara för, men de mera lukrativa skall de privata bankerna ha. Det är fullt konsekvent för honom. Hur är det för de två andra partierna? Sedan talar man om koncentration och sådant. Där kommer herr Jonsson i Alingsås med ett ganska lustigt resonemang. Han talar lyriskt om hur postsparbanken kommit till, om de små spararna med postsparbanksboken och de många små kontoren. Men vem har föreslagit att man skall dra in postsparbanksböckerna och avskaffa postkontoren, så att det blir svårare att spara? Det är väl ingen människa som har ifrågasatt det. Det måste vara ett olycksfall i arbetet när man försöker måla upp sådana följder. Vad man mest trycker på — man menar väl att människorna ute i landet skall tro på det — är emellertid detta: Servicen i posten kommer att bli mycket sämre om den här sammanslagningen görs. Det kommer att innebära att postverket får väldiga svårigheter. Människorna i glesbygd — märk väl att det är just dem man talar om — kommer att få mycket sämre postservice, och dessutom kommer de anställda inte att få någon trygghet. Låt mig ta upp det här med servicen! Jag förstår inte var man kan få det ifrån att postens service skulle behöva försämras i och med sammanslagningen. Tvärtom blir det troligen så — det sägs i remissyttrandet från LO, utskottet tar också upp det, och jag har hört samma synpunkter framföras av Statsanställdas förbund — att just denna sammanslagning och av den föranledda åtgärder bör kunna betyda att posten kan erbjuda bättre service på alla sina områden. Vad posten behöver, framför allt på de små stationerna, är ju flera arbetsuppgifter. Posten åtar sig nu att svara för helt nya uppgifter, och det måste ge större anledning att behålla stationer och erbjuda allmänheten bättre service. Hur kan man då påstå att detta skulle innebära en serviceförsämring? Posten skall ju alltfort sköta insättning på postsparbanken, den skall kunna diskutera utlåning också, och det finns en möjlighet för privatbankerna att hyra in sig hos posten för lördagsservice. Varifrån får man detta att servicen skall bli sämre? Jag har väldigt svårt att fatta det. Samma sak gäller påståendet att personalens anställningstrygghet skulle försämras. Det sägs i propositionen mycket klart att enligt LO bör personalen kunna garanteras att omplaceringar och rationaliseringar inom postverket och postbanken som är oundvikliga på grund av sammanslagningen görs på ett sådant sätt att inte någon ibland personalen blir avskedad eller kommer i ett sämre läge än med nuvarande situation. Vad skall man begära för garantier? Ni säger: ”Vi har inga garantier för att det blir på det här sättet.” Men det sägs här att man garanterar personalen anställningstrygghet, och personalorganisationerna klagar inte på detta. Jag skulle vilja säga till herr Jonsson i Alingsås — det är han som är den mest behjärtade företrädaren för t.ex. de statsanställda, de direkt berörda — att jag tror att deras fackliga organisation är fullt kompetent att ta vara på sina medlemmars intressen. Jag tror att de gör det betydligt bättre än herr Jonsson i Alingsås, och de är inte rädda för den här sammanslagningen, de accepterar den. Sedan säger man här någonting om konkurrensfördelar för PK-banken. Men man vänder på det hela och säger att PK-banken kommer att ockra på postverket och få fördelar. Dels får den ha bankkontoren öppna på lördagar, dels får den andra fördelar genom att den förvaltar visst kapital från postbanken. Här är det fråga om en affär mellan posten och banken, och banken kommer självfallet att betala gängse dagslåneränta osv. Det sägs också här uttryckligen att de privata bankerna har möjlighet att göra upp med postverket om service för dem. Gör de inte det, så har de ju sig själva att skylla. Herr Hovhammar vill att jag skall säga ifrån att utskottet menar att detta skall ske på samma villkor som för PK-banken. Jag tror att vi med fullt förtroende kan överlämna åt både privata banker och PK-banken att förhandla med postverket. Att man skulle komma till väsentligt olika villkor tror jag knappast, utan detta är väl en affärsuppgörelse som vi inte här behöver bekymra oss över så förfärligt mycket. Jag tycker att det är ganska onödigt att dra upp den frågan här. Det talas om att man vill ha två personalrepresentanter från posten. Förslaget går ut på att det skall finnas tre personalrepresentanter i styrelsen, en från nuvarande Kreditbanken, en från nuvarande postbanken och en från postverket. I verkligheten finns det två representanter från det som i dag är postverket, alltså postbanken plus postverket, och vi kan inte förstå att det skulle vara något särskilt angeläget med ytterligare representation. Hade man föreslagit en allmän ökning av de anställdas representation, kunde vi väl diskutera det. Men vi tycker inte att posten är i sämre läge än de övriga. Tre representanter för de anställda tycker vi inte är så tokigt. I motionen 2070 tas upp ett problem som vi tycker är fullständigt ovidkommande i det här sammanhanget. Det är fråga om säkerheten för pengar som förvaras på poststationerna, säkerheten för personal — vid bankrån, föreställer man sig väl — osv. Jag kan inte förstå att detta har någon relevans just i det här sammanhanget. Det är viktiga problem som måste lösas i ett annat sammanhang, men de berör ju inte speciellt sammanslagningen av postbanken och Kreditbanken. Slutligen begärs i denna motion och i ett par andra att sedan posten och denna nya PK-bank har förhandlat om ersättningsbeloppen skall detta redovisas för riksdagen, som alltså skall ha rätt att besluta i den här frågan. Vad vill man åstadkomma med det? Dessa parter skall föra en förhandling om ersättningsbeloppen, och i sista hand är det Kungl. Maj:t som skall avgöra det hela. Vad man tydligen misstänker är att Kungl. Maj:t på något sätt skall medverka till att postverket skinnas oskäligt. Jag förstår inte var man kan få det ifrån. Jag har den uppfattningen att även om det skulle råka vara så olyckligt att vi hade en borgerlig finansminister, så skulle inte ens han vara med om att skinna postverket för att ta pengarna över budgeten i stället. Jag tror inte att den nuvarande finansministern är så blåögd att han bara säger: ”Var så god, ta alla de här pengarna, vi är så gärna med om att uttaxera mera medel för att täcka kostnaden.” Jag tycker det är en befängd föreställning att förslaget skulle leda till sådana faror som att man inte skulle få ordentligt betalt. Det begärs också att riksdagen skall ta ställning till frågan om anställningstrygghet och sådana ting. Det är förhandling i vanlig ordning mellan arbetsgivaren och de anställda. Jag har fullt förtroende för de anställdas organisationer — för Statsanställdas förbund t.ex. — när de säger att de är beredda att föra dessa förhandlingar och inte hyser några farhågor för hur det skall gå. Jag tror inte att vi i riksdagen behöver anlita herr Jonsson i Alingsås — som väl är en av de här anställda — för att liksom utanför förbunden garantera någon extra säkerhet. De anställdas organisationer är säkerligen fullt kapabla att sköta den saken. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.
Hur kan ni komma fram till att det skulle kunna bli en försämrad service?

På sikt kan detta leda till att postens servicenivå minskar.” Vi har alltså bara hämtat material ur remissyttrandet från ett statligt verk. Då det blir bekymmer med ekonomin inom postverket minskar ju servicen. Posten säger att man måste se till att kostnaderna inte stiger när det gäller ett visst antal familjer, inom en brevbärarlinje, och det gör att redan nu kan en del få sin post mellan kl. 8 och 9 på morgonen, medan andra får vänta till på kvällen. Ekonomin påverkar således postens service. Vidare säger herr Svanberg att centern helt plötsligt har ramlat ner i moderaternas knä i den här frågan. Men herr Svanberg sade ju själv att vi var emot sammanslagningen av Skandinaviska banken och Enskilda banken, och vi intar samma ställning i dag. Om vi sätter oss ner och finner att moderaterna sitter där förut är det ju inte någonting som man kan ta upp i en sådan här debatt. Man säger också att här gäller det för posten att effektivisera sin bankrörelse. Jag har inte kunnat finna att postverket begärt att några särskilda åtgärder skall vidtas för att effektivisera postverkets del av bankrörelsen. Det kan hända att jag inte har skaffat mig tillräckliga uppgifter om saken, men det går inte att finna några upplysningar härvidlag i handlingarna.
Herr talman! Utskottets ordförande sade att de skäl som vi anfört mot ett samgående skulle vara krystade. Det betyget får stå för hans egen räkning. Vi har bara påpekat att bekymret är att man rycker undan grunden för postverket när det gäller att kunna upprätthålla en oförändrad servicenivå, därför att man nu plockar bort de lönsamma delarna. Och hur det problemet skall klaras får vi inget konkret svar på. Herr Svanberg säger någonting som är än mer krystat, på s. 7 i utskottsbetänkandet, där det pekas på att man ser nya serviceuppgifter på bankområdet, och herr Svanberg kan inte tänka sig att det skulle kunna bli fråga om ett försämrat resultat. Vi menar att det är alltför aningslöst att hysa en förhoppning om någonting som man inte konkret kan påvisa när det gäller postverkets möjligheter att bygga ut underlaget för verksamheten. Vidare sade herr Svanberg att han tyckte att remissyttrandet från Statsanställdas förbund var mera att rätta sig efter än min stämma här i kammaren. Det är mycket möjligt att så är fallet. Jag kan bara säga att Statsanställdas förbund ändå inte är helt översvallande i sitt yttrande. Man skriver också i vår facktidning att om finansministerns garantier inte skulle uppfyllas när det gäller att klara personalfrågorna skall man påminna honom. Bara detta att man säger att man är beredd att påminna finansministern tyder väl på att man inte är helt övertygad. En lång rad fackliga lokalordförande har i pressen uttalat sig mycket kritiskt mot detta samgående. Även i andra fackförbund inom postvärlden är man mycket kritisk eller direkt negativ till detta förslag. Herr Svanberg sade vidare att det är små ting hur personalrepresentationen blir i den nya bankstyrelsen. Ja, det är möjligt att det är små ting för herr Svanberg. Men det tycker jag i så fall understryker vad jag framhöll tidigare, nämligen att man slår fast var policyfrågorna skall ligga, dvs. just på bankområdet. Det är det som vi på postsidan är bekymrade för just ur personaloch servicesynpunkt. Slutligen frågade herr Svanberg i det sista patetiska inlägget var den finansminister finns som vill skinna postverket. Jag tror inte att han finns. Men vi har ju i minnet vårens behandling av postverkets önskan att få behålla överskottspengarna för resultatutjämning. Det tyckte finansministern inte att postverket skulle få. Därför anser jag det fel att påstå att herr Sträng har varit postverket speciellt bevågen. Det vore välgörande om herr Sträng, när han går in i debatten, ville ta upp problematiken med resultatutjämningen, så att vi kunde få en garanti på den punkten.
Herr talman! Jag noterar att utskottets ordförande herr Svanberg glatt konstaterade att nu har vi den största banken i Sverige med 29 miljoner; dvs. staten har ökat sin makt över kreditmarknaden. Jag förstår att herr Svanberg utifrån sina utgångspunkter är glad över att göra det konstaterandet. Sedan håller jag emellertid med herr Svanberg om att detta är en ideologiskt motiverad fråga. Det framgår för övrigt av den motion som moderata samlingspartiet har väckt hur vi ser på frågan rent ideologiskt. Där håller jag alltså med herr Svanberg. I vad sedan gäller de fusioner som skett på affärsbankernas område så har ju socialdemokrater och moderater varit ense, och därför tycker jag att vi inte behöver ta upp någon debatt om den saken. En mycket viktig punkt i detta sammanhang är konkurrensen. Från vårt håll har vi aldrig ifrågasatt behovet av konkurrens. Vi talar ständigt och jämt om hur viktigt det är att ha konkurrens, när det gäller både banker och övrigt näringsliv. Men, herr Svanberg, det skall vara en konkurrens på lika villkor! Den saken skall vi inte glömma, när vi diskuterar dessa frågor. Den debatt som vi här för gäller inte bara ideologiska värderingar. Frågan har självfallet också rent praktiska aspekter.

Skulle man ändå inte, herr Svanberg, ta litet hänsyn till vad en i denna fråga så ytterligt sakkunnig person har haft att anföra? Vad krediterna beträffar är det väl så att det har rått mycket stor brist på långa krediter, något som blir ytterligare accentuerat om man går på de nya riktlinjer som har skisserats i propositionen och som — det framhöll jag nyss — bl.a. kommer att medföra svårigheter för väldigt många småföretagare i vårt land. Vad slutligen lördagsservicen angår, som jag för övrigt tycker är en väsentlig sak att diskutera, fattade jag herr Svanberg så att alla kreditinstitut i det avseendet kommer att behandlas lika. Jag tackar för det positiva beskedet och hoppas att man vid de förhandlingar som jag vet snart kommer till stånd i dessa frågor kommer att beakta detta positiva uttalande från ordföranden i riksdagens näringsutskott.

Herr talman! Låt mig först korrigera en felsägning. Jag talade om 29 miljoner; det vore ju synd om PK-banken bara hade 29 miljoner att röra sig med. Det skall vara 29 miljarder. Att herr Hovhammar trodde på mig och föll in i talet om 29 miljoner talar vackert om hans tilltro till mig. Icke desto mindre är det fel — det är 29 miljarder det är fråga om. Det finns inte mycket att säga om vad herr Hovhammar sade. Detta är en ideologisk fråga — det är helt riktigt. Herr Hovhammar ser all statlig maktutövning som felaktig och all privat som värdefull. Det skall vara konkurrens på lika villkor, sade herr Hovhammar. Varför då inte åstadkomma en storbank också på den statliga sidan, när det finns flera på den privata? Det är i själva verket konkurrens på olika villkor som herr Hovhammar vill ha. — Detta om detta. Herr Hovhammars ideologi är i detta sammanhang klar. Herr Börjesson i Glömminge är det litet sämre med. Han säger att han inte kan förstå varifrån jag har fått uppfattningen att centern anser att staten är den stora busen; postbanken och Kreditbanken ägs ju bägge av samhället, och centern har inte föreslagit några ändringar på den punkten. Nej, det har jag heller aldrig påstått. Men ni är emot att den här banken blir effektiv och hakar här på moderaternas talesätt och säger att det är farligt just därför att den är statlig; man får en statlig maktkoncentration, som det heter. Är inte det att anse att staten är farligare än den privata sidan så vet inte jag. Herr Börjesson i Glömminge talade också om att postens service och de anställdas trygghet hade att göra med postens ekonomi. Jag har väl aldrig ifrågasatt det. Men vad ni säger är att postens ekonomi i och med det här beslutet blir sämre. Det är det som är tokigt. Det finns ingenting att hänga upp sig på i det sammanhanget. Det är precis som vi säger: förutsättningarna för att postens ekonomi skall bli bättre är utomordentliga här; posten får genom sammanslagningen flera serviceuppgifter som posten skall ha betalt för. Därför tycker jag att man skall sluta med det talet. Herr Jonsson i Alingsås säger att man plockar bort de mest lönsamma delarna av postens verksamhet, och då måste det gå illa. Att vi har en förhoppning om ökad service säger han är aningslöst. Ja, då vet jag inte vad vi skall kalla hans tro att en väldig massa olyckor kommer att drabba postpersonalen och att posten kommer att ge sämre service. Det om någonting är aningslöst. Tanken på bättre service är inte bara utskottets. LO och tydligen också Statsanställdas förbund framför i sitt remissyttrande att det här bör finnas goda möjligheter till det. Det tycker jag skall noteras. Herr Jonsson säger också att Statsanställdas förbund inte varit särskilt översvallande i sitt remissvar. Jag skulle vilja fråga när ett fackförbund är översvallande i sitt remissyttrande. Statsanställdas förbund tillstyrker förslaget och är klart positivt till det, jag har talat med Statsanställdas förbund flera gånger i detta sammanhang. Förbundet har, säger herr Jonsson, yttrat att man om det går dåligt minsann skall påminna finansministern. Men är inte det ett uttryck för att Statsanställdas förbund anser sig kunna klara det här? Statsanställdas förbund kan säkerligen göra sig hört hos finansministern, och kommer att göra det, och det är därför jag anser att förbundet är en bättre förhandlingspart än herr Jonsson i Alingsås i detta sammanhang. Jag litar fullt på dess förmåga att tillvarata personalens intressen. Jag vidhåller härmed mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets ordförande är fortfarande fixerad vid vad han talade om i sin första replik, nämligen att det här blir en storbank — banken blev dessutom betydligt större i det senare inlägget. Banken skulle bli kraftfullare och kunna ge bättre kreditservice. Jag har fortfarande inte fått styrkt att banken kommer att ge en bättre kreditservice. Tvärtom finns det stora invändningar på den punkten. Jag vill bara referera vad ledamoten i poststyrelsen, riksbanksdirektören Eklöf, säger i sin reservation. Han talar om att riskerna är stora för en negativ utveckling av inlåningsrörelsen. Från kreditmarknadssynpunkt är förslaget illavarslande. Traditionell bankkredit — området för den nya PK-banken — finns det närmast ett överflöd på. Men i fråga om långfristig och medelfristig kredit — området för postbankens utlåningsverksamhet — råder ett stort underskott. Hur man skall lösa det problemet tycker jag inte att vi hittills fått någon klarhet i. Herr Svanberg säger att vi är överens om att personalfrågor och servicegarantin självfallet har att göra med postverkets ekonomi. Han säger att man skall förhandla om hur mycket postverket skall få betalt för de tjänster verket gör och tror sig om att kunna få göra. Det är bara det att riksdagen inte får ha något inflytande på den förhandlingen. Visserligen kan man säga att herr Sträng är bra att förhandla med — bättre än jag skulle vara — men det är bara en hypotetisk frågeställning, för det lär inte bli någon förhandling med riksdagsledamöterna, och det är det jag upplever som en brist. Bevisbördan vilar alltså fortfarande på herr Svanberg. Tala om vad som egentligen blir bättre när det gäller postverkets möjligheter att ge den service som vi vant oss vid, som riksdagen har sagt är rimlig och som vi vill slå vakt om! Vi menar att postverket kan hamna i en sådan situation som delvis gäller för SJ, som befinner sig i ett ekorrhjul: man tvingas höja avgifterna och får ett mindre underlag — varigenom underskotten blir så stora att taxorna måste höjas till en sådan nivå att människor inte har råd att utnyttja verkets tjänster. Det är även där fråga om ett konkurrensförhållande som vi inte får bortse från. Det skulle vara intressant om herr Svanberg kunde ange någon metod att få en så positiv utveckling som utskottets majoritet säger sig vilja slå vakt om.

Herr talman! Det finns inte mycket att säga ytterligare i frågan. Låt mig bara konstatera att herr Jonsson i Alingsås befinner sig i det läget att han egentligen inte vet vilken ståndpunkt han skall inta. Han frågar om jag kan bevisa att det vi säger är riktigt, och han påstår att vi inte har några bevis för att den nya banken skall bli bra. — Hur skall vi kunna lägga fram bevis för att någonting som ännu inte är tillskapat skall bli bra? Vi är övertygade om att den nya banken skall bli bra. Jag vill vända på frågan: Vilka bevis har herr Jonsson för att alla de mörka moln och fula gubbar han ritar upp på väggen är verkliga? De finns bara i hans fantasi och inte på något annat håll. Den här åtgärden vidtas inte, som han utgår från, för att ställa till trassel för postens personal. De anställda skall ha det lika bra som nu och, hoppas jag, få det ännu bättre framöver. Åtgärden vidtas för att vi skall få en effektiv statlig bank. Vidgå detta och sluta fantisera om att det kan gå dåligt. Det kan i framtiden gå både bra och dåligt, och det är alltid svårt att spå, herr Jonsson, kom ihåg det.

Herr talman! Alla de argument som kan anföras i den fråga vi nu diskuterar har luftats under den senaste delen av debatten — en dryg timme. Därför kan jag inskränka mig till att göra några kommentarer, som kanske kan klara ut problemställningarna på ett par punkter. Jag tror att det var herr Börjesson i Glömminge som började med att säga att sammanläggningen skapar problem. Det är möjligt att den gör det, men finns den goda viljan att göra det bästa av situationen bör problemen också kunna bemästras. Jag kan trösta herr Börjesson med att det bör vara mindre problem när två banker med en ägare går tillsammans än när två banker med skilda ägare går tillsammans. Så långt kan vi vara överens. Vi har ändå bevittnat bankfusioner under de senaste åren — inte en utan flera — där skilda intressen har ansett det vara riktigt med hänsyn till utvecklingen att stärka sin slagkraft genom ett samgående. Efter vad jag förstått, när jag följt dessa bankers utveckling efter samordningen och sammanslagningen, har man kunnat lösa problemen. Vi har tidigare i riksdagen debatterat fusioneringen på den privata sidan. Det har rått delade meningar, men riksdagen har med stor majoritet accepterat sammanslagningarna.

Vi får i PK-banken en större och mera slagkraftig bank. Det bör naturligtvis innebära — till konsumenternas och kundernas fromma — vissa vinster i jämförelse med om man inte har denna bank i dess mest konkurrensdugliga skick. Frågan har ställts: Hur går det med den bankmässiga servicen? Herr Jonsson i Alingsås har även tagit upp frågan om den postala servicen. Vi håller oss med en postal service här i landet vilken är utomordentligt väl utvecklad. Den är ganska kostsam, men denna service är så väl utvecklad därför att samhället har tagit ansvaret för den. Skulle vi lägga den postala servicen över hela landet i ett privatföretags händer, är jag övertygad om att den servicen skulle vara sämre. — Detta nickar nu herr Jonsson bifall till.

Hur går det då med personalen? Det är den andra frågan.

Här har det gjorts en utfästelse vilken, som jag hoppas, kommer att understrykas av riksdagen. Då kan man väl inte göra mera. Jag tycker att denna oro inte har någon berättigad grund. Jag vill sedan också säga något om frågan om lördagsöppet respektive lördagsstängt. Posten har traditionellt haft öppet på lördagarna och kommer, efter vad jag förstår, att behöva hålla öppet på lördagarna också i fortsättningen, dels med hänsyn till sin postala service, dels med hänsyn till att posten då kan stå kunderna till tjänst även med bankservice. Vi är medvetna om att det inte är så på den privata sidan — där håller man stängt under lördagarna. Jag funderade rätt mycket på det här när vi utarbetade propositionen. Jag sade: Låt oss då ge privatbankerna ett erbjudande! De behöver inte komma och säga att den nya PK-banken, som skall konkurrera med de privata bankerna om kundernas bevågenhet, får ett extra plus i sitt lördagsöppethållande i jämförelse med de andra bankerna. Jag tror emellertid inte — det kan bero på att många väl fortfarande har vissa psykologiska hämningar när det gäller att flytta över den privata bankservicen på den statliga PK-bankens kontor — att det utan vidare blir någon allmän anstormning från privatbankerna och deras kunder. Detta är ett ställningstagande som var och en har att göra själv. Jag har sett i tidningarna under den senaste tiden — men om det ligger någonting bakom det vet jag inte — att man från privatbankernas sida skulle undersöka möjligheterna till samarbete med Pressbyrån för att där försöka upprätthålla något slags lördagskundservice på det bankmässiga området. Det är möjligt att det var en sådan där svala som inte gör någon sommar — jag skulle tro det — och jag tror att det finns vissa hämningar från privatbankernas sida att utan vidare gå in i en sådan verksamhet. För den händelse de ändå önskar göra det har jag ansett att den nya statliga banken bör stå redo att ge dessa tjänster på lördagarna. Som har sagts här tidigare i dag blir det en förhandlingsfråga vad ersättningen skall vara, på samma sätt som det blir det mellan ämbetsverket posten och den nya PK-banken. Jag är alldeles övertygad om att skulle postverket i sina förhandlingar vilja misshandla de privata bankerna i förhållande till PK-banken kommer de inte att låta sig begravas i tysthet, det kan jag försäkra dem som har befarat att de privata bankerna skulle bli illa behandlade. Det var väl närmast herr Jonsson i Alingsås som gav uttryck för farhågor för att den nya banken skulle innebära en försvagning av ämbetsverket, dvs. postverket. Jag menar att vad vi nu har att se fram emot är en uppgörelse mellan den nya PK-banken och ämbetsverket om en fair och riktig ersättning för de tjänster som postverket tillhandahåller PK-banken. Jag utgår från att den avräkning som hitintills har skett mellan postverket och postbanken för de här tjänsterna — för det har varit en reell, officiell överenskommelse om avräkning för desså tjänster — har varit en riktig avräkning. Då talar väl det mesta för att det kan bli en riktig avräkning även i fortsättningen. Jag förstår inte heller de uttalade meningarna om att man vid en start av den nya banken a priori skall utgå från att postverket får det sämre. Det kan finnas en logisk tanke bakom herr Jonssons funderingar. Den skulle då vara att postbanken på sin bankmässiga verksamhet i dag subventionerar postverket för postverkets postala tjänster. Är det så att man gör gällande att banken följaktligen har tagit på sig en del av de kostnader som ämbetsverket har för sin postala verksamhet, då kan det ligga någonting i dessa funderingar.

Jag trodde man skulle lyckas klara ut det genom att förena de båda statliga bankernas styrelser i viss utsträckning — representanter för postbanken i Kreditbanken och vice versa — och att man i ett fortsatt samarbete skulle komma fram till en bra lösning. Jag måste tyvärr konstatera att det gick inte, och det var detta konstaterande som ledde fram till slutsatsen att om vi vill ha en effektiv statlig bank måste det bli ett samgående. I detta sammanhang kommer det in en annan frågeställning, och det är i vad mån de olika instituten hanterar den korta eller den långa marknadens pengar. Det har anförts av de talare som är emot sammanslagningen och etablerandet av den nya banken att det skulle gå ut över tillgångarna på kapitalmarknaden, därför att postbanken hittills i stor utsträckning har furnerat kunderna med långa lån. Nu kan man inte gärna om riksdagen 1969 tog en alldeles bestämd ståndpunkt — nämligen att postbanken skall arbeta med samma premisser som övriga affärsbanker — samtidigt göra gällande att postbanken skall vara ålagd att ta sämre räntabla räkningar än vad de övriga konkurrerande bankerna kan arbeta med. Jag menar att det inte är en fair behandling av den statliga banken. Denna riksdag har ändå slagit fast att det skall vara ett arbete på De långa pengarnas problem — eller knappheten i fråga om kapitalmarknadens resurser — är en fråga som jag ofta återkommer till — något som herr talmannen väl kan påminna sig — när jag kommer in på mina ekonomiska funderingar i de ekonomiska debatterna. Vi har tillämpat den metoden — och jag tror att vi kommer att fortsätta att göra det — att affärsbankerna får hjälpa till på det här området genom att i sina portföljer hålla vissa icke oväsentliga innehav av t.ex. statsobligationer eller bostadsobligationer. Jag träffade i maj månad i år personligen en uppgörelse med Bankföreningens ordförande om att man under innevarande år skulle ta på sig 2,5 miljarder i bostadsobligationer, som man skulle lägga i sina portföljer, för att vi om möjligt skulle kunna klara den här speciellt besvärliga situationen med de oavlyftade kreditiven. Jag är övertygad om att bankerna kommer att få fortsätta med detta, eftersom situationen är sådan som den är. I detta sammanhang skall PK-banken ha samma ställning som alla andra banker. Det är riktigare att säga att i den mån man vill ålägga bankerna att hjälpa till med försörjningen av de långa pengarna, så skall inte en enda statlig bank ha något slags skyldighet att ensam ta på sig den tjänsten, om det affärsmässigt framstår som ofördelaktigt. Här får man behandla bankerna lika, och PK-banken får gå in med SE-banken, Handelsbanken, Götabanken och alla de andra och ta sin beskärda del, om statsmakterna anser att de bör gå in och hjälpa till på detta område. Även frågan om postgirot har som hastigast varit uppe i debatten. Enligt propositionens och utskottets förslag kommer postgirot nu att ligga kvar som en särskild avdelning i ämbetsverket, medan däremot de räntebärande personkontona och den övriga inlåningen förs över till den nya banken. Men postgirot skall naturligtvis ha sin ränteavräkning för de medel man placerar i den nya banken. Jag har många gånger funderat över om det är så synnerligen klokt att ha ett postgiro med hela dess service till kundkretsen och ett bankgiro parallellt med varandra. Postgirot tar en viss betalning för sina tjänster, medan bankgirot är billigare. Naturligtvis får kunderna betala för bankgirots tjänster, ehuru betalningen går andra vägar — inte heller affärsbankerna gör några tjänster gratis, det är jag alldeles övertygad om. Därför har jag, herr talman, tillsatt en utredningsman som har att undersöka huruvida man kan åstadkomma en vettig samordning mellan postgiro och bankgiro. Det finns mycket som talar härför, och det kan medföra att den här situationen kommer i en ny dager. Jag har velat säga detta bara därför att när vi nu tar upp frågan om postgirot i samband med PK-bankens etablering, så behöver det beslut vi fattar i dag inte innebära någon definitiv och slutlig lösning när det gäller girosystemet över huvud taget. Jag hoppas att få anledning att komma tillbaka till riksdagen på den punkten. Herr Hovhammar tog i sitt inlägg upp en del frågor som jag tror att jag redan har svarat på. Det gäller frågorna om konkurrensläget och det långa kapitalets problem. Men herr Hovhammar gick längre utifrån sin ideologiska uppfattning och sade att bevekelsegrunderna för sammanslagningen är att ekonomin skall drivas fram i en socialistisk riktning. Jag kan försäkra herr Hovhammar att många gamla traditionellt borgerliga nationer har gått mycket längre på socialiseringsvägen i avseende på att hantera affärsbanker och banker över huvud taget än vad vi har gjort här hemma i Sverige. Med hänvisning härtill tror jag inte man behöver se på detta som någon ideologisk-socialistisk fråga, utan man kan helt enkelt bedöma den från rationella utgångspunkter. Det kan inte vara särdeles rationellt att två statliga banker skall utföra dubbla kreditprövningar av kunderna eller att var och en skall ha sin utlandstjänst — vilket även postbanken numera har rättighet till — och sin arbitrageavdelning. Det är ett dubbelarbete som inte är rationellt. Ingen privat företagare skulle komma på den horribla idén att hantera ekonomin på det sättet att han arbetar med dubbla instanser, som sysslar med precis samma tjänster, om han kan samordna och vinna i effektivitet genom en samordning. Detta har varit bakgrunden till sammanslagningen av de båda statliga bankerna. Jag kan också trösta herr Hovhammar med att skulle jag personligen — och jag ju har signerat denna proposition — vara så där över hövan förtjust i banksocialisering, är det möjligt att vi haft en banksocialisering vid detta laget. Men jag har den uppfattningen att man inte vinner något i effektivitet med banksocialisering i och för sig. Denna sammanslagning är en annan fråga. Här vinner vi i effektivitet. Jag har t.o.m. på en partikongress gjort en insats för att vi inte skall socialisera de privata bankerna i detta land. Det kan nämligen vara bra även för den stora statliga PK-banken, som ju blir störst i landet, att ha några privata banker vid sidan om sig som ständigt kontrollerar att banken verkligen sköter sin kundkrets på ett bra sätt och med konkurrenskraft i den allmänna verksamheten. Självfallet har jag varit medveten om personalens tveksamhet när denna fråga aktualiserades. Personalen var påtagligt tveksam i början. När vi så småningom fick tillfälle att diskutera dessa frågor närmare, vek tveksamheten. Personalorganisationens — i varje fall den stora organisationens på området — representanter har dels varit informerade om våra tankegångar och vårt arbete, dels givit sin sanktion såsom personalrepresentanter för etableringen av den nya banken. Det har funnits olika meningar, har det sagts här. Bankdirektör Eklöf citerades. Jag är medveten om att han hade en annan uppfattning. Postbankens chef citerades. Jag vet inte om det var herr Börjesson i Glömminge, herr Hovhammar eller herr Jonsson i Alingsås som refererade vad han sagt. Jag är även medveten om att han har haft andra uppfattningar i frågan. Det finns de som gjort gällande att det riktiga vore att bryta loss postbanken från postverket och göra en alldeles egen postbank vid sidan om Kreditbanken. Det har funnits många turer i denna debatt, och vi har i propositionen ganska utförligt redovisat de negativa synpunkterna för att inte riksdagens ledamöter skall känna sig förda bakom ljuset. Men när vi vägt de negativa intrycken mot de positiva och dragit slutsatsen av detta, blev resultatet ändå att vi skrev ut och lade på riksdagens bord en proposition om sammanläggning av de båda statliga bankerna i form av den nya PK-banken. Allra sist skulle jag kunna gå herr Jonsson i Alingsås en liten bit till mötes, när han interpellerar mig beträffande resultatutjämningen. Det är en fråga som ligger på finansministerns och kommunikationsministerns bord. Vi diskuterar den. När de affärsdrivande verken har skrivit sina bokslut så har det för vissa verk varit överskott och för vissa verk varit underskott, och det har staten som huvudman för verken fått finna sig i. Då har det varit en gammal och vedertagen linje att överskotten har inlevererats till statsverket och underskotten fyllts ut av statsverket. Underskotten har täckts på olika sätt: ibland direkt över budgeten, ibland med nedskrivningar av förräntningskravet på statskapitalet — ett system som har tillämpats för SJ i rätt stor utsträckning. Jag finner väl inte någon anledning att här introducera några nya fonderingsmetoder. Man får ta konsekvenserna av att vissa affärsverk ibland går med vinst och ibland går med förlust. Är det en vinst, så är det ett tillskott till statskassan som används i överensstämmelse med vad riksdagen anser vara lämpligt. Är det en förlust, får man skaffa fram pengarna på ett eller annat sätt. Som jag har sett det hitintills i varje fall, är det riktigt att göra de bedömningarna och hålla den principiella linjen. Sedan får, menar jag, herr Jonsson dra vilka slutsatser han vill. Jag sade att jag skulle gå honom halvvägs till mötes när han begärde min syn på de här tankegångarna om resultatutjämningen. Med det, herr talman, har jag väl gjort de små kommentarer som jag vill göra med anledning av den förda debatten.
Herr talman! Herr Sträng har ju alltid varit en mycket stor vän av fusioner, och det har kommit till uttryck också i denna debatt. Han säger att det inte är förenat med några stora problem att slå ihop de här två bankerna. Men det råder delade meningar om den saken. Jag vill än en gång hänvisa till att postbankschefen har dokumenterat en helt annan uppfattning. Jag tycker nog i alla fall att man i en sådan här fråga bör tillmäta hans åsikt ett ganska stort värde när det gäller den fusion som vi nu diskuterar. Han bör väl om någon vara sakkunnig. När det sedan gäller lördagsöppet, som jag tycker fortfarande är en högst väsentlig sak, så ber jag att få tacka finansministern för beskedet att samtliga kreditinstitut, om de så önskar, kan få ta del av postens tjänster i det avseendet. Allra sist och helt kort: Jag hävdar fortfarande att tillkomsten av den här stora statliga banken är ytterligare en länk i en omfattande direktstyrning av det svenska näringslivet. På den punkten har herr Sträng inte lyckats övertyga mig.
Herr talman! Vi är alltså överens om, finansministern och jag, att det finns skäl för statlig verksamhet, framför allt i servicebranscherna, och posten är ett typexempel på att en statlig insats rimligtvis är den enda möjligheten att klara olönsam verksamhet i framför allt glesbygden. Herr Sträng sade att den största personalorganisationen givit sitt bifall till sammanslagningen, och det är riktigt, men jag pekade tidigare på den vånda som man kände. Och vi har ju kunnat konstatera att andra fackförbund har varit direkt negativa. Vi har alltså en splittrad bild av vad personalen tycker i de här frågorna. I vad gäller ersättningsfrågorna säger finansministern att det tidigare skett en avräkning och att den har varit riktig. Det är möjligt att den varit riktig; jag vill tro det, men har i alla fall en fundering i sammanhanget. Varför skulle det vara så olämpligt att låta riksdagen pröva saken? Vi har ändå en speciell förhandlingssituation som vi kanske inte tidigare har upplevt, och jag tror att det skulle vara en styrka i förhandlingsskedet och även för den lösning man kommer fram till att ha fått beskedet att också riksdagen skall titta på detta. Finansministerns inlägg tycker jag annars var så att säga snävt från den synpunkten att han i första hand såg till det statliga bankintresset och inte så mycket till hur vi långsiktigt skall klara de postala funktionerna. Mot slutet av sitt anförande lämnade finansministern beskedet om att man för resultatutjämning har haft en princip som inneburit att överskottet gått in till statskassan osv. och att finansministern i dag inte ville introducera någon ny princip. Jag hälsar med tillfredsställelse det löftet att finansministern är på väg eller åtminstone halvvägs mot en fundering åt ett håll som skulle göra det möjligt att pröva dessa ting i den speciella situation som uppstår om riksdagen följer Kungl. Maj:ts förslag. Herr talman! Finansministern inledde sitt inlägg med att tala om att de problem som kunde uppstå säkerligen skall gå att lösa med litet god vilja, och han förutsatte att den fanns. Jag har ändå den invändningen att om det från kreditmarknadssynpunkt är tvivelaktigt med en sådan här fusion och om det från servicesynpunkt finns många skäl som talar emot den, skall vi då tillskapa problem även om vi tror att vi kan lösa dem i god anda? Ett sätt att komma ur problemen är ju att inte försätta sig i dem.

Herr talman! Även om jag som förste talare utanför utskottet och de närmast berörda kommer litet post festum med mina synpunkter så vill jag gärna säga att jag hälsar den debattordning som har förekommit i dag med tillfredsställelse. Det är riktigt att utskottets representanter först får ta till orda i de betydelsefulla frågor som det gäller. Vi har inte alltid haft det så. Jag behöver bara hänvisa till hur vi från finansutskottet ibland blir kraftigt överkörda av att man håller en lång storpolitisk debatt med helt andra talare, så att de som har brottats med problemen i utskottet får komma helt i efterhand. Av den anledningen vill jag inte på något sätt beklaga debattordningen. Det kanske kan behöva sägas att jag har sysslat med postala frågor även om jag långtifrån är någon posttjänsteman. Jag har varit med i den postutredning som tillsattes någon gång på 1950-talet och blev färdig i början på 1960-talet. Då hade jag tillfälle att sätta mig mycket noga in i förhållandena vid posten och dess problem för att fullgöra sina serviceuppgifter. Det är därför jag har ägnat dessa frågor särskilt intresse genom att tillsammans med herr Jonsson i Alingsås väcka en motion i det här ärendet. Jag vill säga finansministern att inom det område där jag har verkat under en lång följd av år, nämligen det privata näringslivet, har man stort intresse för och förståelse för rationaliseringsåtgärder. Det kan medföra att man tillgriper fusioneringar, men då skall de vara verkligt välgrundade. Herr Sträng säger att här är det väl ganska enkelt, för det gäller ett samgående inom samma ägarefamilj. Ja, det är det om man betraktar ägarefamiljen som statsföretag, något som regeringssidan dirigerar och äger.

I postutredningen medverkade jag till att vi skulle ta bort det förhållande som tidigare rådde beträffande avgifterna för postens service. Dessa var tidigare en bevillning, en inkomstkälla för staten — posten eller regeringen kunde inte själv bestämma vad det skulle kosta att utföra servicen, utan det var en fråga som man från regeringshåll skulle förelägga riksdagen. Postinkomsterna skulle nämligen tillföras statskassan, och man förändrade då avgifterna med hänsyn till statens behov. Utredningen framlade ett förslag, som riksdagen sedan godkände, innebärande att postavgifterna inte längre skulle betraktas som en inkomstkälla för staten och att postens service i stället skulle betalas genom skäliga avgifter. Vid det senaste tillfälle då vi diskuterade detta hade vi litet olika uppfattningar om behandlingen av postens överskott. Det framhölls bl.a. att samma princip borde vara tillämplig för olika statliga verk. Jag tror dock att herr Sträng är fullt införstådd med att detta är ett helt felaktigt resonemang. Den enda form av lager som posten kan ha vid årsskiftena skulle möjligen vara blanketter och frimärken, som ännu inte har gjort sin tjänst. Däremot har till exempel televerket mycket betydande materiella lager, som verket mycket väl kan göra avskrivningar på för att reglera vinstresultat eller förlustresultat. Posten har under rådande förhållanden tvingats att höja portot upprepade gånger. När vi sist diskuterade frågan hade portot höjts tre gånger på något mer än ett år. Överskottet lägger herr Sträng beslag på, trots att posten mycket gärna skulle vilja disponera över detta för att kunna bibehålla gällande portoavgifter under betydligt längre tid än vad som annars är möjligt. Jag har velat säga detta såsom en bakgrund till den motion på vilken jag är antecknad som första namn. Det är väl ingen som tror att postverket sedan det blivit berövat den väsentligaste inkomstbringande delen av sin verksamhet, hos Kreditbanken kan få någon förståelse för kravet på ersättning för fullgörandet av de uppgifter som posten hittills haft de största förlusterna på. Jag tror helt enkelt inte att posten kommer att klara sig i denna förhandling. I så fall skall regeringen eller finansministern träda in och avgöra frågan. Den erfarenhet vi har av regeringens inställning säger oss emellertid att sammanslagningen av de två bankerna med all sannolikhet i första hand är en politisk fråga. Finansministern bestämmer sig först för att man skall slå samman bankerna och därefter presenteras en lämpligt utformad utredning som förevändning för att fullfölja detta beslut. Det vore inte för mycket begärt att riksdagen för ställningstagande fick sig förelagd en undersökning, vars syfte varit att åstadkomma en skälig avvägning mellan postens service, allmänhetens behov och postverkets intresse av att få ersättning av den bank som nu plötsligt blir den största i Sverige. Jag har funnit att det inte går att stoppa denna sammanslagning, även om jag tycker att den är olycklig med hänsyn till att beslutet kommer ett par månader tidigare än det borde ha gjort om man verkligen hade tagit hänsyn till den allmänna opinionen i vårt land. Mina synpunkter utmynnar i ett andrahandsyrkande. Det är inte oskäligt att riksdagen får ta ställning på grundval av en utredning som syftar till att få till stånd en god uppläggning av servicen och en rimlig fördelning av kostnaderna. Jag har velat säga detta som en komplettering till vad som förut framhållits av ledamöter i utskottet. Jag yrkar bifall till de delar i utskottets betänkande som överensstämmer med min motion.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 47 kännetecknas, om man så vill säga, av en stor motionsslakt. Det är närmare bestämt 21 motioner som utskottsmajoriteten yrkar avslag på, och de har praktiskt taget samtliga syftat till ändringar i läroplanen och berört olika ämnen. Jag vill här redan i början säga att utbildningsutskottet i sitt betänkande framhåller att vi är medvetna om att uppställda mål i vissa fall inte har kunnat uppfyllas när det gäller läroplanen. I övrigt har vissa förslag, som kommit motionsledes, blivit tillgodosedda. Skolöverstyrelsen har t.ex. tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till studiegångar i ämnet svenska, I motionen 1299 föreslås att självständigt betyg i nionde årskursen inte skall ges i barnavårdskunskap. Det är en fråga som är under behandling i betygsutredningen. Men det är i ett avseende som de moderata ledamöterna i utbildningsutskottet inte kunnat dela utskottsmajoritetens uppfattning, och det gäller frågan om behörighet att undervisa i ämnet gymnastik. Herr talman! Det är inte min avsikt att i argumenteringen för bifall till reservationen uppehålla mig vid betydelsen av fysisk fostran eller vikten av en effektiv gymnastikundervisning. Vi vet alla att den fysiska statusen hos mönstrande pojkar i vissa avseenden har försämrats och att gymnastik är det skolämne där antagligen den högsta ströfrånvaron kan konstateras. Bara dessa skäl skulle naturligtvis i och för sig vara nog för att kräva en förbättring av skolans gymnastikundervisning, en förbättring som bl.a. skulle ernås om man befriade lärare utan vare sig fallenhet eller kompetens att undervisa i gymnastik från dylik undervisning. Ett sådant tyckande från min sida skulle kanske trots allt inte påverka kammaren i dess ställningstagande, och därför skall jag i stället uppehålla mig vid vad lagar och förordningar säger om undervisningsskyldighet och undervisningskompetens. 1968 års lärarhögskolestadga innebär en reformering av lärarutbildningen, bl.a. beträffande utbildningen i musik och gymnastik för blivande klasslärare. Jag vill erinra om vad denna stadga säger om utbildningen i gymnastik — där den har inneburit en förändring. Enligt den äldre studieordningen erhöll den blivande mellanstadieläraren, liksom lågstadieläraren, utbildning i både gymnastik och musik, vilken gjorde honom kompetent att undervisa i båda dessa ämnen på sitt stadium, såvida han inte befriats från kravet på betyg i ett av ämnena. Men enligt 1968 års studieordning har en förändring skett. På mellanstadielärarlinjen har ämnesstudierna i musik och gymnastik givits sådan utformning att lärarkandidaten blir kompetent att undervisa i endast ettdera av de två ämnena. Utbildningen sker i form av en grundkurs och en orienteringskurs, och den studerande får göra ett alternativt val som innebär att han läser 200 timmar i det ämne som han väljer grundkurs i, medan orienteringskursen består av 50 timmar. Enligt utbildningsplanen är målet för grundkursen i vad avser ämnet gymnastik att lärarkandidaten skall äga sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna undervisa i de i mellanstadiets kursplan angivna huvudmomenten. Men när det gäller orienteringskursen, dvs. de lärarkandidater som väljer grundkurs i musik, säger man bara att de skall äga sådana kunskaper och färdigheter i gymnastik som erfordras för att kunna organisera och leda friluftsverksamheten på mellanstadiet. De som har utexaminerats på mellanstadielärarlinjen enligt den nya utbildningsplanen, vilket skedde första gången vårterminen 1971, har erhållit tillräcklig utbildning för att undervisa i ett av ämnena men icke för att undervisa i båda ämnena. Vissa kommer alltså enligt sin utbildning inte att vara kompetenta att undervisa i gymnastik. Men detta förhållande står i motsättning till vad skolstadgans 15 kap. 17 8 säger. Enligt denna paragraf gäller för lärare i bl.a. klass på lågstadiet och klass på mellanstadiet särskilda villkor för behörighet att undervisa i vissa ämnen enligt bestämmelser som meddelas av Kungl. Maj:t. Det berör bl.a. undervisning i engelska. Nu tycker man att det skulle vara självklart att eftersom viss utbildning inte ovillkorligen ger behörighet att undervisa i ett ämne skulle de lärare som enligt utbildningen är kompetenta att undervisa i ämnet kunna förklaras vara behöriga. Det har emellertid utskottsmajoriteten inte velat gå med på.

Detta är naturligtvis beklagligt både när det gäller musikundervisning och när det gäller gymnastikundervisning. I det här betänkandet har utbildningsutskottet behandlat enbart gymnastikundervisningen, och vi har väl möjlighet att komma tillbaka i frågan. Motsättningarna mellan gällande förordningar och lagar är nämligen så grava att de moderata ledamöterna i utskottet icke kunnat bortse därifrån. Det är också orsaken till att en reservation fogats till utskottsbetänkandet, och jag ber att få yrka bifall till denna.
Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1973:47 behandlas bl.a. motionen 912, där jag står som första namn, och jag skulle vilja anföra några synpunkter med anledning av den motionen. Utskottet har inte funnit anledning att tillmötesgå motionärernas krav på grund av att arbetsmiljöfrågorna redan är uppmärksammade på utbildningens område och föremål för översyn både i skolöverstyrelsen och i universitetskanslersämbetet. Sedan har Kungl. Maj:t i propositionen 1973:130 lagt fram förslag om ändring i arbetarskyddslagstiftningen, och där har även utbildningsfrågorna tagits upp. Vad utskottet redovisar är bra. Det händer en hel del på detta område, och det har hänt en del även sedan vi väckte vår motion, och jag har ingen erinran att göra mot utskottets skrivning på den punkten. Men en annan, och som vi motionärer ser det, mycket viktig punkt i motionen har utskottet helt förbisett, nämligen utbildningen i arbetarskyddsfrågor i grundskolan. Arbetsmiljöutredningen har uppmärksammat bristerna i utbildningen och pekat på nödvändigheten av att insatser görs för att utbildningssektorn inte till någon del skall stå isolerad från arbetsmiljöfrågorna i arbetslivet; men det låg inte i utredningens uppdrag att gå närmare in på dessa problem. Propositionen 130 har tagit upp utbildningen, men där har man nöjt sig med utbildningen i gymnasieskolan och den högre tekniska utbildningen. Det sägs ingenting om grundskolan. Och nu har inte heller utbildningsutskottet skrivit någonting om vikten av utbildning i arbetarskydd redan i grundskolan.

Det har hänt en hel del olyckor just på mellanstadiet, även om vi inte har någon statistik på dem — flickor har fastnat med håret i borrmaskiner, elever skadat fingrarna, osv. De olyckor som nu inträffar tror vi till stor del beror på otillräcklig undervisning i vikten av att efterleva de skyddsföreskrifter som skall finnas och vikten av att ha respekt för de maskiner och verktyg som man handskas med. Vi anser också att man genom schemalagd undervisning kontinuerligt bör inpränta hos eleverna vikten av arbetarskydd. Då blir arbetarskyddet en naturlig sak för eleverna, och de tränar sig tidigt i att vara vaksamma på de brister som kan finnas i skolan. De lär sig då också att komma med förslag till förbättringar. Om eleverna på ett tidigt stadium tränas i arbetarskyddsfrågor står de bättre rustade den dag de kommer ut i arbetslivet. Detta gäller oavsett om de väljer en teoretisk eller en yrkesinriktad verksamhet. Arbetsmiljöfrågor är aktuella på alla områden inom yrkeslivet. Sådan träning ger också en annan effekt, som inte är oväsentlig i sammanhanget, nämligen att man underlättar skyddsombudens arbete. Vi vet hur det är i dag. Skyddsombuden har inte bara att kämpa med arbetsgivaren för att få bättre skyddsanordningar och hjälpmedel mot olycksfall. De skall också informera och påpeka för sina arbetskamrater hur viktigt det är att följa skyddsföreskrifterna och att använda de skyddsanordningar som finns. Vi menar att detta inte skulle behövas i samma utsträckning, om man redan tidigt i skolan och kontinuerligt under hela utbildningstiden tränade eleverna i dessa avseenden. Utskottet har inte tagit någon ställning till denna del av vår motion. Nu hoppas jag bara att utbildningsministern vid sina kontakter med skolöverstyrelsen rörande det fortlöpande läroplansarbetet också beaktar utbildningen i arbetarskyddsfrågor i grundskolan. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I förevarande utskottsbetänkande behandlas 21 motioner, som alla berör läroplansfrågor, och som kammarens ledamöter har observerat avstyrker utskottet alla 21. Det görs nästan enhälligt — bara på en punkt föreligger en reservation. Många svårlösta frågor aktualiseras i detta motionspaket. Det framförs ofta önskemål från olika intresseriktningar att få något nytt ämne infört på schemat eller att få timantalet ökat i något ämne som redan finns där. Sådana förändringar leder alltid till konsekvenser; man måste minska timantalet i något annat ämne, om inte arbetsveckan skall förlängas. Detta gör att det alltid är mycket svårt för riksdagen att gå in i läroplaner. Jag skall i detta sammanhang nöja mig med att ta upp de båda frågor som de två föregående talarna aktualiserat. Fru Sundberg har yrkat bifall till en reservation med synpunkter på hur gymnastiklärarnas utbildning skall se ut. Som fru Sundberg redovisade kan man på lågoch mellanstadiet ha lärare som inte har fått en tillfredsställande utbildning i gymnastik. Reglerna säger att den lokala skolledningen i en sådan situation skall se till att annan lärare rycker ut och ger den undervisning i ämnet gymnastik som eleverna skall ha. Detta understryker utbildningsutskottet. Vi menar att det i dag inte finns anledning att gå längre än att hänvisa till den lokala skolledningens skyldigheter i enlighet med gällande bestämmelser. Jag yrkar sålunda, herr talman, bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Fru Hansson har tagit upp en utomordentligt viktig punkt: hur eleverna på alla skolstadier skall undervisas i arbetslivets frågor. I vissa av gymnasieskolans linjer ingår särskild undervisning på detta område. Men i grundskolan är det inte så. I grundskolan skall man enligt läroplanerna studera arbetsmiljön och andra miljöfrågor som moment inbyggda i andra ämnen. Det kan naturligtvis finnas delade meningar om vilket som är bäst. Detta gäller även i fråga om t.ex. samlevnadsfrågor, familjefrågor, arbetsmiljön, andra miljöfrågor och nykterhetsfrågan — en rad frågor som ledamöterna av kammaren ofta intresserar sig för. Skall dessa frågor behandlas som särskilda ämnen på schemat eller skall de vara inbakade som moment i de andra ämnena? I grundskolan har man valt att låta miljöfrågorna ingå som delmoment i studiet av andra ämnen. Jag vill gärna notera att grundskolans läroplan när det gäller miljöfrågorna betonar att det inte bara rör sig om den yttre miljön utan också om den inre miljön, t.ex. bostadsområdenas utformning eller arbetslivets gestaltning. Herr talman! Det är utomordentligt viktigt att ungdomarna genom alla stadier så mycket som möjligt får kontakt med praktiskt arbetsliv och undervisning om hur arbetsmiljön skall göras så bra och mänsklig som möjligt. Det är min och utskottets uppfattning att det på grundskolenivån är bäst att detta sker genom moment inbakade i andra ämnen. Med understrykande av hur viktig denna fråga är ber jag att även på denna punkt få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag förmenar visst inte de lokala skolstyrelserna att ordna gymnastikundervisningen så bra som möjligt. Men vad jag ville påpeka för utbildningsutskottets ordförande var den motsättning som finns mellan stadgan för lärarutbildningen och skolstadgans 15 kap. 17 §, där det förutsätts att Kungl. Maj:t meddelar särskilda bestämmelser om behörighet i visst ämne, om detta behövs i särskilt fall. Jag anser att detta behövs här, eftersom det är klart deklarerat att utbildningen inte alltid ger behörighet i ämnet.

Herr talman! Tillsammans med två riksdagskamrater från centern och folkpartiet har jag väckt motionen 1235. Den behandlar ett för skolområdet viktigt spörsmål. Skolans arbetsformer och omsorgen om jäktade och på skolarbetet trötta elever diskuteras ofta i riksdagen. Alla tycks vara ense om att förbättra skolarbetet och förhållandet mellan elever och lärare samt om att alla behövliga åtgärder därför bör sättas in. Utskottet har också gett motionärerna rätt när utskottet skriver att motionen behandlar en väsentlig fråga. Det borde vara självklart att de problem som människor anförtror en skolkurator skall stanna dem emellan. Därför är det förvånande att sådan tystnadsplikt inte redan är inskriven i gällande bestämmelser. Nu tolkar jag emellertid utskottets skrivning så, att utskottet är berett att säga ja till motionens yrkande men att man först vill avvakta offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs resultat. Detta är väl det vanliga tillvägagångssättet, och det finns ingenting att erinra mot detta. Att jag begärt ordet beror på att jag gärna vill fråga utskottets talesman, om utskottet har inhämtat när denna utredning väntas bli klar. Jag anser denna fråga vara så väsentlig att den måste avgöras med det snaraste. Man bör inte avvakta resultatet av en utredning, som kanske kommer att läggas fram om fyra fem år. Frågan är av sådan betydelse att den inte kan skjutas alltför långt i framtiden. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till motionen 1285.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

Hur stort förtroende eleverna än hyser för kuratorerna vet de att någon tystnadsplikt inte finns inskriven i lag. Det är det som är det betydelsefulla i frågan. ' Herr Wiklund i Härnösand kan inte säga när offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén lägger fram förslag, men han tror inte att det kommer att dröja alltför länge. Herr Wiklund och jag har kanske olika synpunkter på vad som menas med ”inte alltför länge”. Med endast tre års riksdagsarbete bakom mig har jag i alla fall lärt mig att det där med ”inte alltför länge” kan handla om åtskilliga år — det finns utredningar som sitter väldigt länge. Jag hade varit nöjd med ett svar som gick ut på att förslag kan läggas fram under 1974 eller 1975. Däremot är jag inte beredd att acceptera att det dröjer fram till 1977 eller 1978. Jag ber i så fall att få återkomma till nästa års riksdag med en ny motion i ärendet.

Herr talman! Fröken Eliasson har frågat mig vilka erfarenheter av betydelse för det fortsatta miljövårdsarbetet som hittills har vunnits av den särskilda miljöavgiften på dryckesförpackningar. Verkningarna av den i mars 1973 införda avgiften på vissa dryckesförpackningar utreds för närvarande på riksdagens begäran av utredningen rörande kostnaderna för miljövården. Enligt vad jag erfarit kan en rapport i frågan väntas tidigast i maj 1974. Först när utredningens material redovisats finns ett tillräckligt underlag för att diskutera erfarenheterna av avgiften.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
När riksdagen fattade beslut om att införa avgiften diskuterades frågan livligt. Går man ut i affärerna i dag får man intrycket att returförpackningar blivit vanligare igen. De högljudda kritiska rösterna från i vintras märker man inte mycket av. I en tidskrift, som finansministern gärna brukar citera, läste jag i går att förpackningsjätten PLM inte drabbats nämnvärt av avgiften. Visserligen har företagets försäljning av engångsglas gått ned med en tredjedel, men den minskningen har ersatts av en ökad produktion av returglas. Resultatmässigt planerar man nu att överträffa alla tidigare rekord, och från företagets sida beskriver man sig som den gamla miljöförstöraren som nu engagerar sig i kampen för miljön. Inom förpackningsindustrin tycks man ha kunnat anpassa sig och kompenserar sig med intensivare verksamhet på vissa områden trots den mycket korta tid man haft på sig för att lägga om produktionen. Farhågorna tycks alltså ha varit överdrivna. Man kanske kan hoppas att förpackningsavgiften kommer att stimulera till en aktivare och mer framåtsyftande miljöpolitik. Instrument som avgifter och skatter kommer vi knappast ifrån som ett inslag i miljöpolitiken. Den hänsyn vi måste ta till energioch råvarutillgångarna talar också för detta. Det växande behovet av att ta miljöhänsyn, att få fram miljövänliga produktionsmetoder och ökad återvinning måste ses som en stimulans för industrin att gå ut på nya arbetsfält och planera för framtiden. Det är inte fråga om något hot mot företagsamheten över lag — tvärtom. Debatten om engångsförpackningarna kan väntas ta ny fart i den aktuella energisituationen. Förpackningarna svarar ändå för 5 procent av vår totala energikonsumtion och enbart de förkättrade dryckesförpackningarna för omkring en kvarts procent. Vi kan inte bortse från att förpackningskonsumtionen också är en fråga om energikonsumtion. För att ta ett exempel visar prognoserna hittills att den energikrävande plasten, som nu ingår som en ganska liten del i förpackningsproduktionen, kommer att fortsätta att expandera mycket kraftigt under de närmaste åren. Riksdagen förutsatte som sagt att miljökostnadsutredningen skall utreda verkningarna av förpackningsavgiften. Det har från många håll förts fram förslag som syftar till att komma till rätta med de mest negativa inslagen i förpackningskonsumtionen och att dämpa konsumtionsökningen. Det är angeläget att vi så snart som möjligt finner metoder att utveckla förpackningskonsumtionen i miljövänlig riktning.

Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat mig om jag anser det vara motiverat att för bevarande av stora miljövärden och för förhindrande av splittring av sammanhängande jordbruksmark reglera möjligheten att öppna matjordstäkt. Länsstyrelsen kan med stöd av naturvårdslagen bl.a. förordna om tillståndstvång för matjordstäkt inom visst område, om den väsentligt skadar landskapsbilden. När det gäller odlad jord på brukningsenheter, som är eller kan bli lämpade för rationell jordbruksdrift, kan lantbruksnämnden enligt jordhävdslagen besluta att matjordstäkt inte får ske utan nämndens tillstånd. Detsamma gäller sådan odlad jord som behövs för jordbrukets rationalisering. Lagstiftningen ger alltså redan i dag vissa möjligheter att ingripa mot matjordstäkt. Generellt tillståndstvång finns dock icke. Frågan utreds emellertid av naturvårdskommittén, som inom kort väntas lägga fram förslag i ämnet. När utredningens förslag föreligger kommer jag att pröva behovet av ytterligare reglering.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag har framställt frågan därför att många människor i landet känner stor oro inför den jordskövling och jordförstöring som pågår. Även länstyrelsernas naturvårdssektioner har bekymmer över de jordtäkter som nu sker i länen. Matjord har blivit en åtråvärd vara, och naturvårdsintressena blir lidande på att lagen som den nu är inte säger någonting om generell tillståndsgivning för matjordstäkt.

Men detta täcker endast en ringa del av den täktverksamhet som förekommer. Ingripanden kan i regel inte ske förrän skadan redan är ett faktum. Vi kan väl vara helt eniga om att all den odlade jord vi har i dag behövs. Den får inte förstöras. Inte heller får vi genom skövling tillfoga naturen fula sår. Vi måste helt enkelt stoppa den förstörelse som sker av våra naturtillgångar. En generell tillståndsgivning behövs enligt min mening. Kommunerna borde få yttra sig över dessa ärenden.

Herr talman! Som fröken Pehrsson vet pågår dels den utredning som jag hänvisade till och som kommer att lägga fram förslag inom den allra närmaste tiden, dels diskuterades denna fråga i går med anledning av en motion. Utskottet och riksdagen intog där en positiv ställning till dessa frågor, dvs. till angelägenheten av att vi kan få en bättre ordning till stånd.

Herr talman! Jag finner det tillfredsställande att statsrådet med intresse följer frågan och är beredd att så fort som möjligt vidta åtgärder för att få till stånd en bättre tingens ordning. Jag har velat aktualisera den här frågan därför att det råder, som jag sade tidigare, en stor oro ute i landet. Ju snabbare en begränsning kan ske, desto bättre är det.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig vad jag anser om att den nya lagen om tillfälligt omhändertagande utnyttjas mot demonstrationsrätten. Fru Eriksson i Stockholm har frågat om det med nyss nämnda lag avsågs ingripande mot invandrares demonstrationer. Om denna fråga besvaras nekande, frågar fru Eriksson vidare hur jag tänker klarlägga innebörden i denna lag, så att händelser sådana som nyligen ägt rum icke upprepas. Herr Olsson i Kil har frågat om jag är beredd föreslå sådana preciseringar i nämnda lag att icke avsedda ingripanden mot demonstrationer i fortsättningen kan undvikas. Jag ber att få besvara dessa frågor i ett sammanhang. Den bestämmelse i lagen om tillfälligt omhändertagande som frågeställarna syftar på, nämligen 3 §, anger bl.a. att den som genom sitt uppträdande stör allmän ordning eller utgör en omedelbar fara för denna skall omhändertas av polisman, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen. Denna bestämmelse överensstämmer, bortsett från rent redaktionella ändringar, med en tidigare föreskrift i polisinstruktionen. Ifrågavarande befogenhet för polismän har för övrigt funnits i helt oförändrat skick sedan år 1925. När bestämmelsen i våras på förslag av brottskommissionen fördes över till en särskild lag underströks att därmed inte avsågs någon ändring i sak. Bestämmelsen tar sålunda liksom tidigare sikte på de former av besvärande ordningsstörningar som äger rum på allmänna platser och kommunikationsmedel och vilka begås av personer som på grund av alkoholförtäring eller av andra orsaker inte kan förmås att upphöra därmed. Det finns i och för sig inga formella hinder i bestämmelsen mot att tillämpa den också i samband med demonstrationer eller andra liknande opinionsyttringar. Det kan då tänkas bli fråga om ingrepp också mot eventuella motdemonstranter. För egen del finner jag det emellertid naturligt att man så snart det är fråga om handlingar som innebär en medveten åsiktsyttring och sålunda ett utövande av den i en demokratisk stat så fundamentala yttrandefriheten tar all vederbörlig hänsyn härtill vid bedömningen av en ordningsstörnings karaktär och svårighetsgrad. Att toleransnivån i dessa sammanhang med rätta varit mycket hög framgår också av det förhållandet att det under en följd av år i praktiken nästan inte förekommit några polisingripanden i samband med demonstrationer. Det torde enligt min mening inte vara möjligt att på ett tydligare sätt än som här gjorts i en lagtext precisera under vilka förutsättningar som ett från ordningssynpunkt motiverat omhändertagande får ske. Jag vill emellertid erinra om den grundläggande bestämmelse som gäller för all polisverksamhet enligt 16 § polisinstruktionen, nämligen att polisman för verkställande av tjänsteåtgärd ej får använda strängare medel än förhållandena kräver samt att han i första hand bör söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar. Denna begränsning återspeglas också i den aktuella lagbestämmelsen i vilken det föreskrivs att ett omhändertagande får ske endast om åtgärden är ”nödvändig för att upprätthålla ordningen”. Jag vill slutligen påpeka att erfarenheten visat att om händertaganden i samband med demonstrationer regelmässigt tilldragit sig stor uppmärksamhet från massmedias och allmänhetens sida. Genom att sådana fall, liksom andra fall då förutvarande 17 § i polisinstruktionen eller dess motsvarighet i den nya lagen tillämpats, har blivit eller blir prövade av bl.a. riksdagens justitieombudsman tillskapas vidare en ändamålsenlig praxis på detta område. Mot bakgrund av vad jag nu sagt anser jag att det inte föreligger något behov av lagändring på detta område.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är känd. En poliskommissarie, s.k. operativ chef — den militära terminologin är ingen tillfällighet — för Östermalmspolisen i Stockholm, beordrade för någon tid sedan 30 poliser att gripa 10 grekiska invandrare, som demonstrerade mot fascistjuntan i Aten. Demonstrationen ägde rum utanför den grekiska ambassaden Kommissarien stödde sig på lagen om tillfälligt omhändertagande som riksdagen antog i våras. Han har hävdat att det inte rörde sig om en demonstration utan om störande av ordning. Uttryckssättet förefaller på något vis bekant. § Händelsen bestyrker de farhågor som representanter för vårt parti uttalade vid riksdagsbehandlingen av lagförslaget. Vi yrkade som känt är avslag på lagen med hänvisning bl.a. till ryktena för missbruk. Vi påpekade att utlänningar troligen skulle bli en särskilt utsatt grupp. Vi underströk också risken för att den nya lagen skulle användas för politiska syften. Där är vi nu. Avskyn i vårt land är allmän mot såväl den gamla fascistjuntan som den generalsklick som ersatt den. Generaler i stället för överstar — det är ingen grundläggande förändring. De grekiska patrioter som tvingats fly undan terrorn skall veta att de har vårt stöd. Det är inte den vi vill bli kvitt, utan fascistjuntans representanter. Polismakten kan alltid lägga ut texten och motiven för sitt ingripande. Obestridligt är emellertid att det hade en politisk verkan. Från grekiska ambassadens fönster kunde juntans representanter se hur den svenska polisen tvingade de grekiska flyktingarna att avbryta sin demonstration, grep dem och förde bort dem. Man kan föreställa sig den triumferande tonen i rapporterna till juntan i Aten: Lag och ordning härskar också i Sverige. Justitieministern har i pressen sagt att polisen handlat fel, om den åberopat lagen om tillfälligt omhändertagande i denna situation. Det var, tycker jag, ett bättre och entydigare svar än det som lämnats här i dag. Justitieministern säger nu att det finns i och för sig inga formella hinder i bestämmelsen mot att tillämpa den här nya lagen också i samband med demonstrationer eller andra liknande opinionsyttringar. Det kan alltså hända igen när som helst. Enligt vår uppfattning skall varken denna lag eller någon annan lag få användas mot rätten att demonstrera. En rad frågor återstår att klarlägga efter justitieministerns svar. Hur vill justitieministern se till att inte fler missbruk sker av denna lag, bl.a. mot invandrare och mot politiska manifestationer? Kan justitieministern garantera att inte polisen genom gripandena har negativt påverkat de gripnas situation och möjligheter här i Sverige?

Herr talman! Jag ber att få tacka för justitieministerns svar. Jag är tillfredsställd över den innebörd som justitieministern lägger i lagens tillämpning. Jag bara beklagar att man bland dem som står just ute och skall handla inte har haft samma syn på hur lagen skall tillämpas. Uppenbarligen har polisingripandet varit lagstridigt. Men värre är att polisen genom sitt handlande hade kunnat bli allvarligt ordningsstörande, om man inte hade haft att göra med så sansade invandrare. Det är beklagligt att grekerna utsätts för detta. Just grekerna har haft ett mycket gott förhållande till polisen. Jag minns att några greker när den stora gruppen invandrare på sin tid började komma hit sökte demonstrationstillstånd hos polisen. Då satte sig polisen ned och resonerade med dem, visade vilken väg som kunde vara den lämpligaste och talade om när polisen hade personal tillgänglig för att övervaka demonstrationen. Man blev sams. Den häpnad som de grekiska medborgarna då visade över att man i en demokratisk stat kunde tala med polisen var enorm; de trodde inte sina öron. Det skapades på det här sättet ett förtroende för både samhället och polisen som gjorde väldigt gott. Det förtroendet har polisen nu kränkt genom sitt uppträdande. Man måste beundra invandrarna, dessa greker som nu blev tillfälligt omhändertagna. Man såg i TV hur lugnt de uppträdde. Det var så mycket märkvärdigare som de just nu är utsatta för press genom det som händer i Grekland och genom oron för sina anhöriga där. Det är också en prestation att kunna bevara lugnet mot bakgrunden av att grekiska spioner, som rapporterar till juntan och om exilgrekerna, har blivit avslöjade i Sverige. Det är beklagligt att dessa spioner kunnat nästla sig in både hos greker och hos myndigheter, där de fått anställning som tolkar och läroboksförfattare. Mot den bakgrunden blir polisens övergrepp en svår provokation, som skulle ha kunnat få mycket bekymmersamma följder. Det förhållandet att alla partier solidariskt ställer upp mot grekjuntan må vara en tröst för de greker som här råkat ut för denna behandling. Jag är ledsen över att höra att justitieministern säger att i och för sig ingenting hindrar liknande ingripanden mot demonstrationer i framtiden. Jag beklagar att någon säkerhet inte kan ställas för att nya missbruk inte kommer att ske. När olika vindar blåser i landet bör lagtexten vara sådan att den står rycken och inte kan tolkas på olika sätt. Jag hoppas att man har denna lagstiftning under observans och ingriper om det skulle visa sig att den än en gång missbrukas.